Herr talman! I näringsutskottets betänkande 35 föreslås att utländska banker skall tillåtas etablera sig i Sverige. Etableringen skall enligt propositionens förslag, vilket utskottet instämt i, ske i bankaktiebolags form. Det betonas i propositionen att svenska och utländska banker så långt det är möjligt skall behandlas lika. Mot förslaget i dess helhet har vänsterpartiet kommunisterna reserverat sig. Man menar att det är fel att frågan om utländska banketableringar i Sverige skall behandlas separat. Den bör i stället sättas in i det större sammanhang, som kapitalmarknadskommittén skall ägna sitt huvudbetänkande åt. I den vpk-motion som behandlas i betänkandet pekar man på att en etablering av utländska banker i Sverige också rimligtvis kommer att medföra svårigheter för riksdag och regering att genomföra en ekonomisk politik i landets intressen. Utskottet menar att motionärerna här överdrivit konsekvenserna av de, enligt utskottets mening, marginella förändringar i gällande bestämmelser som nu föreslås. De utländska banker som skall etablera sig i Sverige skall göra det på i princip samma villkor som gäller för svenska banker. Detta innebär att de har att rätta sig efter exempelvis lagen om bankrörelse och lagen om utländska förvärv av svenska företag, vilket enligt utskottets mening kraftigt kommer att begränsa de utländska bankernas möjligheter att skaffa sig ekonomiskt inflytande i Sverige. Ett av syftena med förslaget är att undanröja de hinder som finns mot svenska bankers möjligheter att etablera sig utomlands och därmed ge svenska företag den bankservice som dessa i allt större utsträckning frågar efter. Ett av dessa hinder är att en del länder nu kräver s.k. ömsesidighet när de skall ge tillstånd för banketableringar. Sverige är i dag ett av de få länder inom OECD som har en negativ inställning till utländska bankers möjligheter att etablera sig i landet. Av det sagda framgår att utskottsmajoriteten inte instämmer i vad som sägs i vpk:s reservation nr 1. I reservation nr 2 menar folkpartiet och moderata samlingspartiet att vi utan att invänta kreditmarknadskommitténs slutbetänkande skulle ändra det nuvarande tillståndsförfarandet vid etablering av bankföretag till s.k. omvänd behovsprövning. Utskottet tillstyrker här propositionens förslag att de nuvarande reglerna skall behållas tills vidare, främst med anledning av att kreditmarknadskommitténs slutliga ställningstagande för hur villkoren för s.k. oktroj skall utformas ännu inte föreligger. När det gäller utländska bankers möjligheter att förvärva andelar i svenska bankaktiebolag instämmer utskottet i finansministerns bedömning att det nu inte finns tillräckligt underlag för att ta ställning i denna fråga. Enligt propositionen kommer dock kreditmarknadskommittén att ta upp frågan i sitt huvudbetänkande. När det gäller möjligheterna för bankaktiebolag att förvärva aktier föreslås att de utländska bankföretagen i princip även på denna punkt bör behandlas lika med svenska bankaktiebolag. Regeringens hållning när den lämnar tillstånd för förvärv av aktier kommer dock fortfarande att vara restriktiv, och tillstånd kommer i huvudsak endast att medges i företag som avser att tjäna allmänna gemensamma intressen på bankområdet. I reservation nr 5 framhålls att det är angeläget att regeringen omedelbart inleder förhandlingar om möjligheterna för svenska banker att etablera sig i Norge. Utskottsmajoriteten har här, på grund av kännedomen om att frågan är aktualiserad på svensk-norsk regeringsnivå, inte funnit någon anledning till att föreslå riksdagen att göra ett sådant uttalande som begärs i reservationen. I betänkandet behandlas också två motioner från allmänna motionstiden. I dessa anförs att affärsbankernas val av ordförande inte skall behöva godkännas av regeringen och att systemet med statliga representanter i affärsbankernas styrelser bör slopas. Utskottet tillstyrkte så sent som i höstas regeringens förslag vad gäller godkännande av affärsbankernas val av styrelseordförande. Vid detta tillfälle behandlade riksdagen också systemet med de statliga representanterna i affärsbankernas styrelser. För att spara kammarens tid hänvisar jag till riksdagsbehandlingen vid detta tillfälle och yrkar avslag på reservationerna 6 och 7, där dessa frågor behandlas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1984/85:35 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 28 är ett viktigt betänkande. I betänkandet, som är föranlett av proposition 181 och HS 90-utredningen, presenteras inriktningen av hälsooch sjukvården inför framtiden. Från moderat sida har vi varit ganska kritiska till mycket av vad som föreslås i propositionen och i betänkandet. Jag vill litet grand klargöra orsakerna till detta.

Vi har varit kritiska helt enkelt därför att vi menar att man i propositionen alldeles för litet har markerat behovet av den medicinska kompetensen. Vi måste enligt moderat uppfattning alltid när det gäller sjukvård mycket klart slå fast den medicinska kompetensen. Det är detta som vi måste bygga vidare på. Vi är rädda för att övergripande sociala mål kanske i alldeles för stor utsträckning dominerar i förhållande till ett vaktslående om medicinsk kompetens. I och för sig behöver det inte finnas något motsatsförhållande mellan höga sociala mål och vaktslående om medicinsk kompetens. Vi vänder oss inte mot de sociala målen som sådana, utan vad vi saknar är klarare och mera markanta skrivningar beträffande den medicinska kompetensen. När det gäller den förebyggande hälsooch sjukvården kontra den mera konkreta hälsooch sjukvården var hela lagförslaget i propositionen uppbyggt på ett sådant sätt att det i lagen helt enkelt saknades en markering om sjukvården som varande viktig. Med anledning av en moderatmotion har nu lagförslaget ändrats genom arbetet i utskottet. Vi är till freds med den ändringen, som klart slår fast just sjukvårdens viktiga roll i hälsooch sjukvårdsarbetet, men också betonar den förebyggande hälsovårdens viktiga roll i sammanhanget. Genom den ändring som vi har fått till stånd i utskottet beträffande det nya lagförslaget, som det råder enighet om, har man enligt vår uppfattning fått balans i relationerna på de här båda viktiga punkterna. Även när det gäller länssjukvårdens roll har vi velat starkare betona betydelsen av samband mellan länssjukvården och primärsjukvården. Vi tycker vidare att det är alldeles för litet nytänkande i propositionen. Man gör snarare trendframskrivningar och prognosframskrivningar i stället för att försöka mera ingående se över vilka former av nytänkande för en förbättrad hälsooch sjukvård som vi kan få till stånd i vårt land. Herr talman! För att först titta på den förebyggande vården vill jag understryka att vi i och för sig inte är kritiska till att man betonar denna. Den är en viktig del i sammanhanget. Men det är på det sättet att resultatet av förebyggande vård kan räknas in först på ganska lång sikt, och man måste klarare markera balansen mellan förebyggande vård och hälsooch sjukvård i annan form. Vi vill också peka på att behovet av uppföljning och just själva uppföljningsverksamheten i sig föder ett ökat tryck på både primärvården och länssjukvården. När det gäller hälsovårdsplaneringen och hälsovårdsrapporter vill vi varna för, eller rättare sagt poängtera, integritetsproblemet i dessa sammanhang. Vi tycker att man i propositionen har bortsett från just integritetsaspekten när det gäller upprättande av folkhälsorapporter och andra former av kartläggning i förebyggande syfte inom hälsooch sjukvården. Jag vill så gå över till ett annat område, nämligen den behovsbaserade planeringen. Här tycker vi från moderat sida att man mycket starkt betonar den behovsbaserade planeringen och att det faktiskt ger intryck av ett överhetsperspektiv i förhållande till patientens valfrihet. Vi är väl medvetna om att det är Dagmarbeslutet som ligger som bas för hela detta resonemang. Vi anser att man inte tillräckligt har belyst konflikten mellan intresset av behovsbaserad planering och patientens direkta valfrihetsintresse. Här behöver det inte bli någon konflikt, om man bara försöker bygga upp hälsooch sjukvården på ett mera valfrihetsinriktat sätt. Från moderat sida har vi tidigare redovisat hur ett sådant system skulle kunna se ut. Tag t.ex. glesbygdsresonemanget utifrån den behovsbaserade planeringen. Av erfarenhet vet vi nu att Dagmarbeslutet inte har inneburit några markanta förbättringar när det gäller läkarförsörjningen i glesbygd.

Det här kommer i sin tur att innebära att man får ett minskat tillskott av läkare i de områden där man i dag har en bristsituation. Från moderat sida har vi i stället velat peka på möjligheter till stimulanser inom sjukförsäkringens ram, så att läkare som etablerar sig i glesbygdsområden i stället skall kunna ta ut högre taxa från sjukförsäkringssystemet, dvs. få en högre ersättningstaxa — inte ta ut högre patientavgifter. Vi menar att ett sådant system skulle vara mer positivt än det system som finns inom ramen för Dagmarförslaget. Obalansen finns i större utsträckning inom resp. landstingsområde än i jämförelse mellan skilda landstingsområden. Herr talman! När det gäller en förändrad vårdstruktur skriver man i propositionen att kraftfulla resursförstärkningar behövs när det gäller primärvården. Från moderat sida har vi under lång tid arbetat för en ökad utbyggnad av primärvården och vi är i sig inte negativa till detta, tvärtom. Men vi är nu rädda för att man alltför klart och ensidigt betonar primärvården i relation till länssjukvården. Här märker man ganska mycket av en pendelpolitik: det gäller att hänga på i den riktning som pendeln går för närvarande, i stället för att möta utvecklingen utifrån de behov som verkligen visar sig vara realistiska. Här krävs enligt vår uppfattning en klar balans mellan primärvården och länssjukvården. Vi saknar den balansen i propositionen, och vi tycker att det behövs en nyanserad bild när det gäller den relationen. En väl fungerande primärvård kan vi få först om vi har en väl fungerande länssjukvård — kombinationen av de två storheterna är utomordentligt viktig. Jag vill bara ta ett exempel som gäller äldreomsorgen. Där har vi från moderat sida varit pådrivande när det gäller hemsjukvården, möjligheten att få leva och åldras i sin hemmiljö. För att klara detta krävs givetvis en god och väl fungerande primärvård. Men det räcker inte med detta, utan vi måste också ha en fungerande länssjukvård. Brister det på den punkten fungerar inte heller ambitionerna beträffande hemsjukvården och möjligheten att bo i den egna bostaden. Det är en mycket viktig trygghetsfaktor som måste understrykas starkare än vad som är fallet i propositionen och i riktlinjerna när det gäller hälsooch sjukvården inför 1990-talet. Jag kan bara peka på de köer som finns i dag när det gäller t.ex. starrpatienter och höftledsoperationer, där det finns väntetider och köer på upp till två år på vissa orter. Det är givetvis helt otillfredsställande, och detsamma är förhållandet när det gäller inriktningen på andra områden. Att då så klart markera kraftfullt ökade insatser inom primärvården — utan att också betona de brister som finns inom länssjukvården — menar vi är ett resonemang som inte är tillräckligt väl underbyggt. Vi är således tveksamma när det gäller den rent sjukvårdsmässiga synen på relationen mellan primärvård och länssjukvård. Vi har i pressen och i olika sammanhang haft en viss debatt. Blenda Littmarck och statsrådet Sigurdsen hade för några dagar sedan en debatt här i kammaren beträffande sjukvården för äldre. Debatten fördes med tanke på ett speciellt fall, där det hade visat sig att man graderade sjukvårdsinsatserna med hänsyn till patientens ålder. Jag vill — precis som Blenda Littmarck då gjorde — klart understryka att det är en prioritering som vi absolut inte kan ställa oss bakom. Enligt den övergripande lagstiftningen måste vi ha en sjukvård för alla. Oavsett om man är gammal eller ung måste man ha rättighet till en god sjukvård. Jag går därefter över till att tala om primärvården och ställer frågan: Hur skall primärvården vara och hur vill vi bygga upp den i vårt land? Propositionen och betänkandet visar en klart markerad inriktning mot dyra och stora vårdcentraler. Jag återkommer till detta med kraftfulla resursöverföringar. Från moderat sida tror vi att vi kan få en väl fungerande primärvård både billigare och bättre genom att i ökad utsträckning satsa på en verksamhet med privatpraktiker. Vi vet av erfarenhet från många andra länder att man kan åstadkomma detta. Det innebär inte att vi skall avveckla landstingsansvaret, utan vi har sagt att vi när det gäller vidareutvecklingen av primärvården skall ta till vara de privatpraktiserande läkarnas resurser. En fördel med detta är att vi ofta får mindre enheter som är mer flexibla. Vi kan bygga upp ett husläkarsystem med en bättre relation mellan patient och läkare. Men framför allt får vi en ökad valfrihet för patienten. Från moderat sida menar vi att valfriheten för patienten ur rent social synpunkt är oerhört viktig. Man måste i alla lägen ha förtroende för sin läkare, och man måste få möjlighet att välja läkare utifrån en övergripande valfrihetsmålsättning. Jag vill i detta sammanhang även understryka behovet av specialistkompetens i primärvården. Utifrån de skrivningar som finns i betänkandet måste sjukvårdshuvudmännen nu se till att det finns specialistkompetens. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den debatt som fördes för några månader sedan beträffande gynekologin. Inom vissa landstingsområden anser man att man kan klara gynekologin lika bra inom ramen för ett allmänläkarsystem. Om man efter det att beslut fattats om socialutskottets betänkande 28 inte fullföljer utbyggnaden eller tillgodoseendet av specialistkompetens då arbetar man i strid mot riksdagsbeslut på denna punkt. Det måste vara en kvinnas rättighet, precis som det anges i propositionen, att kunna få kontakt med en gynekolog utan att dessförinnan ha gått via en allmänläkare. Vi hari ett särskilt yttrande velat betona detta. Vi menar att vi nu nogsamt måste följa utvecklingen inom de olika sjukvårdshuvudmännens områden, så att sjukvårdshuvudmännen lever upp till dessa klara intentioner. Även på denna punkt vill jag understryka vad vi har sagt så många gånger förr, nämligen att vi även när det gäller specialistkompetensen måste ta till vara möjligheten att tillgodose detta behov inom ramen för de privatpraktiserande läkarna och inom ramen för de fritidspraktiserande läkarna. Det finns anledning att slå fast detta ytterligare en gång. Herr talman! Beträffande finansieringen av hälsooch sjukvården råder det i och för sig stor enighet om huvudprinciperna. I propositionen står det beträffande finansieringen av hälsooch sjukvården att ”den skall finansieras solidariskt av medborgarna genom skatter och socialförsäkringsvgifter eller andra allmänna medel. Den andel av kostnaderna för hälsooch sjukvård som finansieras genom direkta patientavgifter i samband med vårdbesök etc. måste hållas så låg att den inte utgör hinder för behövlig vård.” Jag vill understryka att vi från moderat sida ställer oss helt bakom denna målsättning när det gäller finansieringen, dvs. att huvuddelen skall finansieras med försäkringsavgifter och skatter. Vad vi föreslagit är en förändring beträffande relationen mellan den skattefinansierade delen och den försäkringsfinansierade delen. Vi vill öka den försäkringsfinansierade delen på bekostnad av den skattefinansierade delen. Vi vill göra detta helt enkelt därför att vi på detta sätt kan öka valfriheten för den enskilda patienten. Detta innebär inte att det blir dyrare för den enskilda patienten, varken när det gäller skatteoch avgiftssidan eller när det gäller patientavgiftsidan i samband med läkarbesök. Fördelen med det system som vi har förordat och som vi vill ha utrett är enligt vår mening helt enkelt att patientens valfrihet bättre kan tillgodoses. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang peka på några ytterligare fördelar med vårt förslag. Patienternas ställning blir starkare. Valfriheten ökar. Alternativa vårdformer skapas som ökar framåtskridande och nytänkande inom vårdsektorn. Mer och bättre vård kan ges till en given kostnad. Sjukvårdspersonal kan välja mellan arbete i offentlig och arbete i enskild vård och mellan att arbeta som egen företagare eller som anställd. På den punkten vill jag understryka att vårt förslag därför är mera anställningsvänligt gentemot dem som arbetar inom hälsooch sjukvården. En fungerande vårdkedja kan skapas med vård av god kvalitet i rätt tid och på rätt nivå. Landstingen avlastas uppgifter till förmån för den specialiserade, slutna vård som främst måste ske i offentlig regi. Vi ser detta som ganska klara fördelar när det gäller relationerna mellan sjukvårdshuvudmän, finansieringssystem och patienter. Vi har på den punkten faktiskt också fått ett brett stöd från allmänheten. Genom bl.a. en undersökning som gjordes helt nyligen har det visat sig att en mycket stor del av svenska folket önskar en ökad valfrihet inom sjukvårdsområdet. Jag vill, herr talman, i det här sammanhanget beröra en broschyr som socialdemokraterna tydligen tänker sprida eller redan har börjat sprida till hushållen. Jag citerar vad som står i avsnittet om hälsooch sjukvården, som har följande rubrik: ”Man får väl skylla sig själv om man inte har råd med den bästa sjukvården?”. Där står bl.a.: ”Moderaterna tycker att sjukhusen ska delas upp i allmänna och privata. De som har höga löner skulle då kunna köpa bättre sjukvård än andra. Det har dom ju råd med. De allmänna sjukhusen skulle vara till för dem som har vanliga inkomster. Sveriges sjukhus delas upp i 1:a och 2:a klass. Vilken klass tror du får den bästa vården, den bästa utrustningen och de skickligaste specialisterna?” Jag vill understryka, att om detta skall återspegla de moderata förslagen när det gäller finansieringen och inriktningen av hälsooch sjukvården, så är det ren lögn. Och lögn i en politisk debatt är ett fattigdomsbevis. Det visar att det parti som står för den politiska lögnen självt har så litet i kappsäcken att komma med när det gäller att föra en saklig debatt om frågorna, att det tvingas ta till sådana här metoder. Jag skulle vilja fråga statsrådet Sigurdsen: Var någonstans i moderata samlingspartiets handlingsprogram, partimotion eller reservation finns det återgivet att vi önskar ett sådant system? Jag skulle önska att statsrådet Sigurdsen klart redovisar detta för kammaren och att hon anger källan till beskrivningen av den moderata politiken och pekar på program, motioner eller reservationer där vi har presenterat ett sådant system. Om inte statsrådet klart kan ange en sådan källa, tycker jag det skulle vara klädsamt om statsrådet tog avstånd ifrån denna lögnpropaganda. Vad vi har föreslagit är nämligen ett förbättrat finansieringssystem som innebär att alla, oaktat ålder och inkomst, skall få del av sjukförsäkringsförmånerna. Vi vill bygga vidare på vårt socialförsäkringssystem, inte nedrusta det. Jag vill fråga statsrådet Sigurdsen: Är det så att statsrådet och regeringen har så litet intresse av och så liten tilltro till vårt socialförsäkringssystem att de menar att det parti som vill bygga vidare på detta system raserar sjukvården? Då måste ju i rimlighetens namn den regering och det parti som säger detta rent av vilja slopa vårt socialförsäkringssystem. Det kan ju inte vara så när det gäller sjukvårdsfinansieringen att det enbart är den procentuella fördelning som vi nu har mellan skatt och försäkring som är socialt acceptabel. Jag tycker — och det säger jag än en gång — att det är beklagligt att man inte skall kunna föra en politisk debatt utifrån sakliga diskussioner. Herr talman! Jag vill också ta upp en annan sak, nämligen socialstyrelsens roll i dessa sammanhang. Vi har från moderat sida förklarat att vi vill ha en utredning som går ut på att återigen dela upp socialstyrelsen, så att vi får ett verk motsvarande gamla medicinalstyrelsen. Vi ställer detta krav, därför att vi är rädda för att den medicinska kompetensen inom ramen för den verksamhetsform som socialstyrelsen nu har kommer till korta i olika sammanhang. Jag vill understryka att vi anser att den som är chef för det verk som skall handha hälsooch sjukvårdsfrågorna själv skall besitta en klar medicinsk kompetens. Herr talman! Med anledning av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3 och 11.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 28 behandlar regeringens proposition om riktlinjer för hälsooch sjukvården. Vi har här i riksdagen under våren vid olika tillfällen behandlat viktiga delar av det som tas upp i propositionen. Jag tänker på effekterna av den s.k. Dagmarreformen på tillgången till läkare. Jag tänker på de växande vårdköerna. Jag tänker på åldringsvården och långtidsvården osv. Folkpartiets ståndpunkter och åsikteri dessa frågor är väl kända, och jag skall här bara mycket kortfattat antyda dem igen. Det ligger i sakens natur att riktlinjer av detta slag blir mycket allmänna — vid något tillfälle kanske på gränsen till meningslösa. Det är ju sjukvårdshuvudmännen som har det verkställande ansvaret. Men riktlinjerna förtydligar ändock här och där statsmakternas inställning till olika hälsooch sjukvårdsfrågor. Vi har från folkpartiets sida i långa stycken ingen invändning mot hur de beskrivs i den aktuella propositionen. Sjukvårdens primära uppgift måste självfallet vara att bota sjuka. Förebyggande åtgärder är viktiga men får inte sättas i motsatsförhållande till att ge vård till den som redan är sjuk. Det är väl närmast en självklarhet. Genom utskottets enhälliga förslag till ändring av lagförslaget i propositionen kommer detta till bättre uttryck i hälsooch sjukvårdslagen i fortsättningen. Förtjänsten av att så sker har de moderater som motionerat om denna ändring. Folkpartiet godtar i allt väsentligt de riktlinjer som läggs fram i propositionen. Vi har emellertid invändningar mot uttryckssätt och verklighetsbeskrivning på ett antal punkter, men vi finner det inte nödvändigt att på dessa grunder avvisa hela propositionen. En sådan beskrivning, som vi opponerar mot, är den som ges de enskilda alternativen och initiativen inom vårdsektorn. Den i enskild regi bedrivna vården beskrivs i propositionen på ett mycket missvisande sätt. Den misstros med de vanliga klyschorna om profiten som gör åtskillnad mellan olika grupper. Denna beskrivning vidarebefordras dess värre av utskottets majoritet. Vad det handlar om i den svenska sjukvårdsdebatten är ju något helt annat, nämligen om enskild vård skall kunna finnas inom sjukförsäkringens ram. Skall människor ha tillgång till enskilt bedriven vård på samma ekonomiska villkor som inom den offentliga vården? Skall med andra ord sådana vårdalternativ som Ersta och Sophiahemmet få finnas? Skall City Akuten få bryta nya vägar, skall raden av ideella och religiöst drivna lokala och psykiatriska sjukhem få drivas vidare? Skall LP-stiftelsen få utvecklas som komplement till den offentligt bedrivna missbrukarvården? Det är detta det handlar om. Folkpartiets inställning i de här frågorna är solklar! Vi värnar om dessa alternativ och vill ge patienter och vårdbehövande möjligheter att få tillgång också till vård bedriven i enskild regi. Vi tror nämligen att det är ett bra sätt att hålla den dominerande offentliga vården vital, och vi är övertygade om att den totala tillgången på vårdplatser blir större om vi tar till vara och uppmuntrar enskilda initiativ. Vi har som bekant också en annan syn än socialdemokratin på läkares och sjukgymnasters etableringsrätt. Av den anledningen har vi motsatt oss den s.k. Dagmarreformen. Enligt vår mening kan en fri etableringsrätt för läkare medverka till att skapa en sjukvård, som bättre motsvarar människors önskemål. Den kan också medverka till att minska de besvärliga köer som i dag finns i den offentliga sjukvården. Effekterna i det stycket av Dagmarreformen har diskuterats här flerfaldiga gånger. Låt mig därför bara konstatera att när det nu löpande avtalet mellan staten och landstingen löper ut, bör Dagmar få gå till hävderna. Ett framtida statsbidragssystem måste vara förenligt med etableringsrätt för läkare och sjukgymnaster. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 2 och 3. Jag vill också säga något om reservation 7, som handlar om tobaksbruket. Jag yrkar avslag på den reservationen, och jag gör det därför att jag tycker att utskottet med kraft argumenterar för en fortsatt bekämpning av rökningen. Reservationen lägger inte till någonting i det fallet och borde därför ha varit överflödig. Så här skriver utskottet: ”Ett mycket viktigt område för hälsoupplysningen är tobakens skadeverkningar. Enligt utskottets mening bör man satsa på fortsatt upplysning i syfte att förhindra rökdebut och minska rökares konsumtion av tobak. Redan vidtagna informationsinsatser har visat sig ge resultat. Det är angeläget att den förändrade attityden för rökfria miljöer befästs så att det faller sig naturligt för rökare att undvika rökning i gemensamhetslokaler, transportmedel och i andra sammanhang, där ickerökare vistas. Särskilt viktigt är det att barn och allergiker slipper besväras av tobaksrök. Mot denna bakgrund är det angeläget, att de i propositionen till Sanda ; Å Å Fredagen den Precis detta sägs också i reservationen. Det finns därför inget motsatsför 7 juni 1985 hållande mellan reservant och majoritet. Jag vill stryka under nödvändighe ten av kraftfulla insatser mot rökningen just i syfte att förbättra hälsoläget — Utvecklingslinjer och då inte bara i förebyggande syfte. För en liten grupp människor — för hälsooch sjukallergiker och astmatiker — handlar det faktiskt om överlevnad. De är vården beroende av rökfria miljöer för att klara livet. De borde ha rätt att ställa större krav på solidaritet från rökarnas sida, och fler allmänna platser och arbetsplatser borde få bli rökfria och därmed också tillgängliga för dem. Jag hoppas att ni alla kommer ihåg det öppna brev från en cancersjuk kvinna som sändes till oss riksdagsmän under juluppehållet. Kvinnan, vars namn var Sonja Olsson, beskrev hur hon behandlats under sin sjukdomstid och hur hon fått olika besked från olika läkare. Hon hade behandlats av ett tjugotal olika läkare. Hon hade mycket beröm att ge åt svensk sjukvård, men hon vädjade om en bättre kontinuitet och om en tryggare kontakt mellan läkare och patient. Jag har tagit upp detta i en motion och yrkat att folkpartiets gamla tanke om en husläkare också borde få sin motsvarighet i den slutna vården. Det är angeläget — inte minst för svårt sjuka patienter — att få etablera ett förtroendefullt förhållande till en eller ett fåtal läkare. Även om undersökningar utförs av läkarkolleger, som är specialister, bör beskeden och behandlingsresultaten kunna förmedlas av den läkare som blivit patientens huvudläkare. Till min stora glädje finns här inga delade meningar. Utskottet säger att en god kontinuitet i kontakten läkare-patient har en mycket stor betydelse för patientens trygghet. Ofta kan man med små förändringar i organisationen och med en god vilja åstadkomma effektiva rutiner, som ökar kontinuiteten. Utskottet stryker därför under angelägenheten av att dessa frågor beaktas i planeringen av hälsooch sjukvården. Jag hoppas att detta uttalande och motsvarande i propositionen skall leda till att sjukvårdshuvudmännen lägger mycken möda på att öka patienternas trygghet och därmed också utsikterna till än bättre behandlingsresultat. Jag vill, herr talman, till slut också bara uttrycka min tillfredsställelse över den behandling som folkpartiets motioner om långtidssjukvården har fått. Enighet råder nu om att vård och omsorg om äldre i första hand skall ges i det egna hemmet. Långvården skall inte avvecklas men omvandlas till rehabilitering, till avlastning för anhöriga och till hemsjukvård. Långvården skall helst inte vara lång, och den skall inte vara en boendeform. De som ändå måste vistas på institution skall ha rätt till eget rum. Jag vill citera tre centrala meningar i utskottets betänkande: ”Utskottet anser det angeläget att i planeringen utgå från att patienter i långtidssjukvården skall kunna erbjudas eget rum. Utskottet vill samtidigt understryka att institutionsboende aldrig kan bli en fullgod ersättning för ett självständigt boende. Huvudinriktningen måste således vara att så många långtidssjuka som möjligt skall få den hjälp som behövs för att kunna bo kvar i eller 11 återvända till sin egen bostad.” Vi är i folkpartiet självfallet mycket till freds med ett sådant enhälligt utlåtande. Men så här långt är det bara ord — nu återstår att förverkliga detta för alla människor som befinner sig i denna situation. Med dessa skrivningar har vi alla åtagit oss att verka för att det blir verklighet för alla människor genom beslut i kommuner och landsting. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! HS 90-utredningen har klarlagt de viktigaste orsakerna till sjukdom och ohälsa i vårt land och därmed också bristerna i vår svenska sjukvård. Det här finns dokumenterat i en huvudrapport och i ca 15 delrapporter.

HS 90 är en fortsättning på den föregående utredningens arbete, HS 80. Precis som i HS 80 talas det i HS 90 och även i propositionen om en omstrukturering från akutsjukvård till primärvård och en ökad inriktning på förebyggande insatser. Eftersom HS 90 är en direkt uppföljning av HS 80:s arbete hade det varit på sin plats att göra en utvärdering av hur de tidigare framlagda riktlinjerna faktiskt påverkat vårdstrukturen. Ingenting talar nämligen för att det hittills skett någon större omstrukturering av vården på så sätt att primärvården ökat sin andel i förhållande till akutsjukvården. Det förefaller som om det vore andra faktorer som styrde utvecklingen i högre grad — exempelvis ekonomin, forskningen och teknologin — än politiska planer och beslutad inriktning. I propositionen framhålls att förändringar inom sjukvården måste ske inom ett mycket begränsat samhällsekonomiskt utrymme. Närmare än så preciseras inte detta, utan det anges att det skall bli föremål för kommande förhandlingar med Landstingsförbundet. För att det skall kunna ske en nedskärning av den slutna vården enligt HS 90:s intentioner krävs att behoven av denna vård faktiskt minskar genom förebyggande insatser. Men de förebyggande åtgärder som diskuteras i propositionen är så allmänt hållna och av så långsiktigt slag att vi inte kan förvänta att de skall ge effekter inom överskådlig framtid. Det finns heller inga undersökningar, varken här hemma eller utomlands, som visar att en utbyggd primärvård verkligen minskar behovet av sluten vård. De utvärderingar som gjorts av försöksverksamheten med förstärkt primärvård, bl.a. inom Matteus och Sollentuna församlingar här i länet, visar bara att belastningen på sjukhusens akutmottagningar minskat, men detta är något annat än effekter på slutenvården. De hälsopolitiska mål som uppställs i propositionen uttrycks i mycket allmänna termer. Jag undrar: Hur mäter vi — och inom vilket tidsperspektiv — exempelvis målet ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”, eller att ”söka skapa förbättrade förutsättningar för en positiv hälsoutveckling för hela befolkningen”? I propositionen gör sjukvårdsministern en historisk tillbakablick över spädbarnsdödlighetens utveckling i Sverige. För 100 år sedan var det under första levnadsåret 150 döda barn på 1 000 levande födda. På 1930-talet hade den siffran sjunkit, men det var mycket olika i olika socialgrupper. Detta föranledde, skriver sjukvårdsministern, dåvarande medicinalstyrelsen att år 1935 ange en målsättning — att det inte fanns anledning att acceptera en spädbarnsdödlighet för någon samhällsgrupp som var högre än den som gällde för den ekonomiskt mest välsituerade fjärdedelen av befolkningen. Och man sade: ”Vad en socialgrupp kan köpa för pengar skall samhället tillgodose för andra grupper.” Därefter antogs förslag — det var 1937 — om avgiftsfri mödraoch barnhälsovård. Det kan finnas många skäl att peka på bakgrunden till den avgiftsfria mödrahälsovården. I dag tillhör Sverige de länder som har den lägsta spädbarnsdödligheten, och skillnaderna mellan olika samhällsgrupper är små. HS 90-utredningen visar med all önskvärd tydlighet att åtskilliga tusen människor varje år blir allvarligt sjuka eller dör en för tidig död på grund av sjukdomar eller skador som sammanhänger med den sociala situationen eller yttre miljöfaktorer. Att så är fallet visar de stora regionala skillnaderna i dödlighet och sjukdomsförekomst liksom skillnaderna mellan olika yrken och, framför allt, skillnaderna i sjuklighet och dödlighet mellan arbetande och långvarigt arbetslösa. Här kan man göra en koppling till gamla medicinalstyrelsen och spädbarnsdödligheten: Precis som när det gällde spädbarnsdödligheten bör vi ställa som mål fram till år 2000 att komma ned till samma dödlighet och sjukdomsförekomst inom hela befolkningen som i dag gäller i det här landet för de mest gynnade grupperna. Det är ett klart och konkret mål, som är mätbart, och vi kan göra avstämningar vid olika tidpunkter. Hur skall vi utan mätbara mål kunna avläsa om riktlinjer, omstruktureringar och resursanvändning har fått avsedd effekt? Men en sådan hälsopolitisk målsättning kräver givetvis att särskilda insatser sätts in mot ungdomsarbetslöshet, utslagning ur arbetslivet, hälsofarliga arbetsmiljöer, förstörelse av den yttre miljön, olika former av kommersialism, utbudet av alkohol och andra droger. Det är alltså konkreta åtgärder — som tyvärr saknas i propositionen. Sjukvårdshuvudmännen har ansvaret för att förverkliga de hälsopolitiska målen, men sjukvårdshuvudmännen har inte det politiska ansvaret för de områden i det här samhället som framkallar ohälsa och sjukdom. Detta är ett dilemma. Att spåra samband mellan arbetsmiljön, sociala förhållanden och ohälsa måste vara en grundförutsättning för ett förebyggande hälsoarbete. De nuvarande registren över dödlighet, sjukdomsförekomst och sjukvårdsutnyttjande är ofullständiga, och dessutom saknas det resurser till att bearbeta de register som finns. I propositionen anges att regelbundna folkhälsorapporter skall utarbetas, och det är bra, men staten ställer inga nya pengar till förfogande för registerhållande myndigheter — och därmed är det inte heller troligt att den grundläggande hälsostatistiken kan förbättras. Och det är väl ändå den grundläggande hälsostatistiken som folkhälsorapporterna skall bygga på. Moderaterna har hävdat, att det skulle finnas faror med en förbättrad sjukvårdsstatistik. I den heliga personliga integritetens namn skulle vi avstå från att skaffa sådana register. Om man skall göra det beror på vilka värderingar man har.

I samma välvilliga ordalag som regeringen i propositionen uttalar sig om hälsopolitiska mål och förbättrad statistik uttalar man sig även om en utvidgning av den samhällsmedicinska forskningen med inriktning på prevention, epidemiologi, omvårdnad och rehabilitering. Men inte heller här anvisas några pengar. Inte heller föreslås en omstrukturering av medel från annan medicinsk forskning. Det står numera helt klart att endast begränsade hälsovinster kan uppnås genom en utbyggd högteknologisk sjukvård och en satsning på nya läkemedel. Med högteknologisk sjukvård tror jag att vi t.o.m. riskerar ännu grymmare prioriteringssystem inom sjukvården än vad som uppmärksammades här i kammaren för någon vecka sedan när det gällde äldres rätt till sjukvård. Men trots detta kan man konstatera att huvudparten av forskningen och utvecklingsarbetet är koncentrerad just till den högteknologiska sjukvården och läkemedelsframställningen. Om propositionens riktlinjer vad gäller forskningen skall uppnås måste den samhällsmedicinska forskningen tillföras kraftigt utökade resurser, eller också får man göra en omstrukturering som vi föreslår i en av våra reservationer. Under senare år har insikten om rehabiliteringsfrågornas betydelse ökat. HS 90:s rapport har förbigått dessa frågor, vilket också påpekas av statens handikappråd. Inte heller propositionen ägnar detta område något intresse annat än rent i förbigående. Handikappade har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Och de vårdas på sjukhus i mycket större utsträckning än icke handikappade gör. För vuxenhandikappade har vi i vårt land ingen kontinuerligt fungerande rehabiliteringsverksamhet. Enbart om den handikappade blir sjuk och måste uppsöka sjukvården kan i bästa fall en remiss till sjukgymnast eller rehabiliteringsklinik utfärdas. Många vuxenhandikappade som drabbades av skador då sjukvården inte hade de kunskaper om rehabilitering och dess möjligheter som finns i dag har inte fått chans att ”återställas” efter sina faktiska möjligheter. En kontinuerlig rehabilitering är lönsam både för samhället och individen. Många vårddagar på sjukhus skulle kunna sparas med en väl fungerande rehabilitering. Den kan bestå av fysisk träning, vilket vi vet förebygger sittoch liggsår, tarmbesvär och cirkulationsstörningar samt förbättrar lungkapaciteten. Man kunde också lägga in rullstolsträning och träning i användning av tekniska hjälpmedel. Det händer ju en hel del på det området. Den fysiska träningen för handikappade förebygger inte bara olika sjukdomstillstånd, den innebär också att man bättre orkar med det dagliga livet. Som vårt samhälle är konstruerat behöver en handikappad större fysisk styrka än en icke handikappad. Den här formen av rehabiliteringsverksamhet, utbyggd och kontinuerligt återkommande — som vi alltså saknar i vårt land —, behövs inte bara för dem som varit handikappade under längre tid. Den behövs också för nyskadade som en övergång från den akuta perioden på sjukhuset till ett integrerat liv i samhället. Den rehabiliteringsutredning som skall tillsättas och som man hänvisar till i utskottsskrivningen kommer inte att syssla med utvärdering av de här delarna av rehabiliteringen. Utredningens inriktning ligger helt på socialförsäkringsområdet, vilket klart framgår av direktiven. Herr talman! Mot bakgrund av den debatt som fördes i slutet av förra året om tillgången på gynekologer och barnläkare i öppenvården framstår det som angeläget att riksdagen markerar att sjukvårdshuvudmännen skall garantera tillgång på dessa specialister i den öppna vården. På samma sätt bör kvinnors rätt att direkt vända sig till en gynekolog utan omvägen över allmänläkaren och föräldrars rätt att konsultera barnläkare i den offentliga vården fastslås. Vpk vill också garantera mödraoch barnhälsovårdens framtida kvalitet genom att dess nuvarande organisatoriska form kvarstår och vården bedrivs av specialistutbildad personal. Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande men vill också, herr talman, något kommentera den moderata reservationen. Mycket av det som står i den reservationen, dvs. en skiss till en moderat sjukvård i landet, återkommer i de motioner som moderata samlingspartiet har väckt till Landstingsförbundets kongress nästa vecka.

En sådan renodlad ekonomisk modell stämmer inte med den humanistiska människosyn som är grundlagfäst och för landstingens del närmast finns utvecklad i hälsooch sjukvårdslagen.” I det uttalandet kan man inte annat än instämma. Jag tycker också, herr talman, att det hade känts välgörande om utskottet på samma kraftfulla sätt gjort en markering till de moderata reservationerna.

Herr talman! Låt mig först konstatera att centerpartiet inte har avgett någon reservation till detta betänkande. Bakom betänkandet står således en bred majoritet, och den står också bakom regeringens proposition om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården. I allt väsentligt gäller detta också vpk, som därutöver har gjort ett par markeringar på några specialområden. Utskottets ordförande talar för en utökning av den privata sfären inom sjukvården och nämner fri etableringsrätt för läkare samt en utbyggnad av den privata vården. På det sättet närmar sig folkpartiet i sina reservationer den moderata huvudreservationen, nr 1. Denna fria sfär, som det talas om här, är för närvarande 6,4 96 av alla vårdplatser. Sedan 1960 har det faktiskt skett en ökning från 3,8 20. Denna ökning, som alltså har ägt rum under 25 år, är inte helt oväsentlig. Under största delen av den tiden har vi haft en socialdemokratisk regering. I betänkandet sägs egentligen inte något i den här frågan annat än att vi står bakom målen för sjukvården. Jag skall återkomma till den saken litet senare. Om man studerar var de enskilda vårdgivarna har etablerat sig, finner man att det inte är i skogslänen. Hälften av de privatpraktiserande läkarna finns i de tre största städerna med omgivning, och där är bara en fjärdedel av Sveriges befolkning bosatt. Det är naturligtvis det som ligger till grund för Dagmarreformen, den snedfördelning som finns när det gäller läkarna. Anledningen till att centerpartiet inte står bakom någon reservation är väl just att man är på det klara med betydelsen av en generell sjukvårdspolitik, och varken i utskottet eller i propositionen föreslås ju egentligen någon ändring på denna punkt. Hur fördelningen av läkarresurser sker är ju strängt taget en fråga för landstingen. Vad vi i dag skall besluta om rör det övergripande ansvar som staten har för sjukvården i vårt land, nämligen det klart fastlagda målet en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det rör vidare, som har sagts, riktlinjer och — framför allt i den här propositionen — det förebyggande arbetet. Vi vet att inte bara olika delar av Sverige kan ha olika tillgång till vård utan att också olika grupper av befolkningen har svårt att få god vård och lider mer av ohälsa än andra. Det gäller, som står skrivet i både utskottsbetänkandet och propositionen, invandrare, ensamstående äldre samt långvarigt arbetslösa och förtidspensionerade. Vi vet att vissa grupper inom arbetslivet drabbas hårdare än andra av ohälsa på grund av osund arbetsmiljö — vi har för inte så länge sedan behandlat asbestfrågan. Även den yttre miljön, gifterna i miljön, påverkar hälsan. Vidare vet vi att kostens sammansättning har betydelse och att bruket av tobak, alkohol, narkotika och andra droger förkortar människors liv. Därför behövs det en rad förebyggande åtgärder. När moderaternas företrädare säger att propositionen har skjutit de förebyggande åtgärderna alltför mycket i förgrunden, skulle jag vilja svara att det är just vad som behövs. Det är sådant som är eftersatt, och det är där som man behöver göra insatser. Det behövs, som regeringen säger, en intensifierad hälsoupplysning och en nationell offensiv hälsopolitik. Program bör från tid till annan arbetas fram och ett fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete måste pågå, som kan ge nytt underlag i HS 90-utredningens anda. Det senare är inte minst viktigt att understryka. På s. 29 i propositionen hänvisas till Världshälsoorganisationens Europastrategi för Hälsa för alla år 2000. Det mål som där utstakas har också Sverige självfallet ställt sig bakom. Man talar där om jämlikhet när det gäller hälsa och levnadsvillkor, om förebyggande arbete, aktivt engagemang hos den enskilde medborgaren och inriktning på primärvården — alltså exakt vad som sägs i propositionen. WHO uttalar att vissa stora folkhälsoproblem bör kunna reduceras med 15 96 fram till år 2000. I propositionen stryks särskilt under behovet av en aktiv kamp mot tobaksbruket. På den punkten vill jag gärna instämma i vad utskottets ordförande sade och behöver därför inte upprepa vad utskottet har sagt. I propositionen läggs i fråga om alkoholkonsumtionen ett betydelsefullt mål fast, av vilket knappast något har blivit uppmärksammat. Inte heller utskottet har sagt något speciellt om detta. Men vi står ju bakom propositionen, och alltså bakom det som sägs i detta sammanhang, nämligen att alkoholkonsumtionen skall reduceras med 25 96 under de närmaste 15 åren. Detta betyder, tillsammans med den minskning av alkoholkonsumtionen med något över 20 90 som skett sedan 1975, nära nog en halvering på 25 år, och det är inte dåligt. — Vi kan inte föra en alkoholpolitisk diskussion här, men jag har velat lyfta fram detta ställningstagande. Jag gör det inte minst därför att jag menar att det här i mycket hög grad är en hälsopolitisk fråga. Så ett par ytterligare kommentarer. Den första kommentaren gäller tillgången och närheten till specialistvård inom bl.a. mödraoch barnavården — något som diskuterats åtskilligt under senare tid. Saken har också varit uppe i debatten nu. Jag vill bara framhäva vad utskottet säger på s. 18 i betänkandet, att utskottet förutsätter att mödravårdens kvalitet kommer att bibehållas. Vi kan vara helt övertygade om att sjukvårdsmyndigheterna följer detta med stor uppmärksamhet. Den andra kommentaren gäller förskjutningen mot primärvården och de förebyggande insatserna. Den utveckling som här pågår måste få fortsätta. Att vii utskottet gjort en viss ändring i den av regeringen förordade texten till den paragraf det här gäller har inte syftat till att förringa värdet av regeringens arbete när det gäller de förebyggande insatserna — snarare har vi velat understryka detta. Ändringen skall mera ses som en teknisk sådan — det är nästan en självklarhet som uttrycks. Därför har vi också kunnat bli eniga om ändringen. Men så, herr talman — jag ser att klockan går — till moderaternas yrkande om avslag på hela propositionen och deras begäran om ny utredning med — för att använda våra egna ord — nya djärva mål inom sjukvården. Finge moderaterna råda skulle ingenting bli som förr. Deras ”radikalitet” och förändringslusta vet faktiskt inte av några gränser. Moderaterna vill i realiteten få till stånd en systemförändring på den här punkten. De vill faktiskt göra business och profit av sjukvården. Här är ett område där fri företagsamhet och de fria marknadskrafterna skall få råda — det är alldeles tydligt, även om man vill gå stegvis fram. Och moderaternas talesman var ju relativt försiktig när han yttrade sig. Men man behöver faktiskt bara gå till reservationen och till moderaternas kommunalprogram för att förstå vad det gäller. Landstingens uppgift — landstingen skall uppenbarligen ändå få existera — blir att som en av andra vårdgivare bygga sjukhus. Landstinget blir alltså ett företag, likställt med AB Praktikertjänst, som tydligen är modellen här. För att den enskilde inte skall lämnas åt sitt öde skall ett heltäckande försäkringssystem etableras, som skall betala sjukvårdsavgifterna. Göte Jonsson försökte hävda att det här var en förskjutning — men det är i så fall en förskjutning i början, till dess att vårdavgifterna sedan helt täcks. Försäkringen skall ge den enskilde pengar för att betala vårdavgifterna, och vem som helst skall kunna vara vårdgivare. Det är tanken. Detta går igen när det gäller barnomsorgen, liksom när det gäller skolan. Då är det klart att man frågar sig: Hur skall en sådan försäkring se ut? Det rör sig ju faktiskt om 10 96 av bruttonationalprodukten. Skall det vara en statlig försäkring? Skall det vara en försäkring där Skandia och andra privata försäkringsbolag kan gå in? Gör man försäkringen statlig — och det måste man väl göra, om den skall bli heltäckande — blir det ju faktiskt fråga om en förskjutning över till försäkringssystemet. Men med tanke på den linje som moderaterna följt när det gäller försäkringsfrågorna kan det starkt misstänkas att det blir fråga om att olika försäkringsbolag skall kunna gå in. Man kan säga att det här alltså är ett grundskott mot den generella sjukvårdspolitik som vi fört. Detta innebär en systemförändring. Man tar ett steg i taget för att till slut nå en fri etableringsrätt när det gäller sjukvården. Det hela skall finansieras genom försäkringsbolag. På den punken är det helt klart. Jag ber att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 28 och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Låt mig först konstatera att Evert Svenssons fria sfär sedan 1960 har ökat från 3 till 6 26. Det är en fantastisk fermitet på socialdemokratisk valfrihet! Sedan till frågan om sjukvård och försäkringssystem. Evert Svensson står i talarstolen och konstruerar ett moderat förslag i stället för att läsa våra program, vår reservation och vår motion. Vårt förslag, säger Evert Svensson, innebär business och profit. Är vårt socialförsäkringssystem business och profit, Evert Svensson? Om ett utbyggt socialförsäkringssystem är business och profit inom ramen för försäkringssystemet, då måste också vårt nuvarande system vara det. Vill Evert Svensson avskaffa socialförsäkringssystemet och ersätta det enbart med skatter? Detta måste bli följden av Evert Svenssons profitresonemang. Vad vi har sagt är att vi vill övergå från skattefinansiering till försäkringsfinansiering. De överförda pengarna skulle inte gå till den enskilda patienten, utan till vårdgivaren. Systemet skulle fungera precis på samma sätt som det gjorde före Dagmarreformen när det gäller privatpraktiker. Vi har systemet klart för oss. Det är ett system som skall gälla alla och som bygger på en försäkring för alla. Det är detta vi vill bygga vidare på. Vi tycker att det är ett bra system, som också ger ökad valfrihet till patienterna.
Herr talman! Det är faktiskt litet tröttsamt att ständigt få höra på denna förvrängning av vår syn på de enskilda initiativen inom sjukvården. Jag exemplifierade i mitt inlägg vad det handlar om, nämligen om sådana som Sophiahemmet eller enskilda ideellt drivna sjukhem skall få finnas som alternativ vid sidan av sådant som drivs i offentlig regi och på samma ekonomiska villkor. Tänk bort alla de alternativ som i dag finns. Det framgår tydligt att det då skulle innebära en försämring för många människor. Varför skall vi inte ta vara på de enskilda initiativen och stimulera till sådana i stället för att ständigt försämra eller ifrågasätta? Om tanken på husläkare, det fria läkarvalet, skall finnas, behövs möjligheter för läkare att etablera sig också som privatpraktiker och fritidspraktiker. Om vi skall kunna förkorta vårdköerna, behöver vi ta till vara också de arbetsinsatser som läkarna vill utföra vid sidan av landstingens vård. Jag har svårt att förstå varför man skall ha en så negativ syn på detta som Evert Svensson dess värre igen lägger i dagen. Evert Svensson säger att det är i de stora tätbefolkade områdena som läkarna etablerar sig. Det är i många fall på det viset. Men vi har andra förslag till förändringar av ersättning som skall stimulera läkare att etablera sig i glesbygd. Men kan Evert Svensson ange ett enda exempel där Dagmarreformen har inneburit att tillgången till läkare har blivit bättre i glesbygd? Jag fäster stort intresse vid vad Evert Svensson sade om WHO-målen, som framför allt när det gäller alkoholpolitiken har ett hälsosyfte. Betyder det, Evert Svensson, att folkpartiets gamla krav på att vi också här i riksdagen skall ställa upp ett mål för en reduktion av alkoholkonsumtionen på 20 96 den närmaste tioårsperioden är ett mål som socialdemokratin nu kommer att ställa sig bakom? Det skulle faktiskt vara i linje med vad regeringen har accepterat när det gäller WHO:s program. Det kunde vara intressant att få ett svar på den frågan här i dag.

Herr talman! Det kan vara svårt att uttrycka sig riktigt klart. Jag sade inte att försäkringssystemet är business, utan jag sade att vårdgivarnas etablering kunde och skulle bli business, dvs. privata initiativ ordnar sjukvården för att tjäna pengar på den. Vi har ju ett utomordentligt exempel på hur detta kan fungera i USA. Där har man också löst detta genom försäkringssystem — det är bara det att de försäkringssystem som man har i USA inte är heltäckande. På detta område är det klart — moderaterna vill ha ett heltäckande försäkringssystem. Jag bara frågade: Hur skall detta se ut? Skall det vara en statlig försäkring? Systemet skall ju täcka något som tillsammans omfattar 10 26 av bruttonationalprodukten. Det är fråga om 65 miljarder. Det blir alltså en väldig reform inom försäkringsväsendet. I den andra ändan står landstingen och privata vårdgivare på samma plan — de säljer sjukvård. Det kan inte behövas så stor fantasi för att begripa vad det kommer att innebära i kontakten mellan vårdgivarna och försäkringssyste met. Om det t.ex. dyker upp ett fall där det krävs en hjärttransplantation eller något annat som kommer att kosta 1 milj.kr., skall det då prövas mot försäkringsbolaget eller bolagen, om det skulle vara flera? Jag skall läsa innantill från det kommunalprogram som moderaterna har gett ut. Det är viktigt att understryka detta: ”En förutsättning för ökad privat verksamhet är att sjukförsäkringen följer patienten och betalas ut för den vård patienten väljer.” I reservationen säger man sig vilja ta ett steg i taget, men i slutändan blir det som jag har sagt. Bara ett ord till Ingemar Eliasson. Jag beklagar att man inte riktigt skiljer mellan enskild vård och den vård som utförs av t.ex. Ersta eller andra organisationer, såsom kooperativ. Jag har exemplifierat att det har skett en utökning på detta område, och den har skett under en socialdemokratisk regering. Vi har alltså ingenting emot detta. Hälsovårdsministern säger: Jag anser att detta är en angelägen målsättning. Det får vara svaret på frågan om alkoholpolitiken och de 25 procenten fram till år 2000.
Herr talman! Helt kort skall jag bara konstatera att det går betydligt bättre för Evert Svensson att referera moderat politik om han läser innantill än om han söker egna ord.

Herr talman! Riksdagen skall nu ta ställning till regeringens proposition om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården. I propositionen redovisas regeringens syn på inriktningen och utvecklingen av hälsooch sjukvården med särskild tonvikt på de förebyggande insatserna. Propositionen bygger helt på hälsooch sjukvårdslagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Riksdagen beslöt enhälligt om en ny hälsooch sjukvårdslag i januari 1982. Den nya lagen är en ramlag som ger stor frihet åt hälsooch sjukvårdshuvudmännen att själva utforma hälsooch sjukvårdens verksamhet utifrån lokala förutsättningar. Landstingen har genom kommunallagen och hälsooch sjukvårdslagen det demokratiska ansvaret för att en god hälsooch sjukvård skall erbjudas dem som är bosatta inom landstingskommunen. Medborgarna utkräver politiskt ansvar när det gäller rätten till en god hälsooch sjukvård i första hand av sina företroendevalda i landstingen. Men medborgarna har också berättigade krav på ett politiskt ansvar i riksdagen för den övergripande hälsooch sjukvårdspolitiken. Riksdagen och regeringen måste ange mål och riktlinjer för den landstingskommunala hälsooch sjukvårdsverksamheten. Detta är särskilt viktigt eftersom vår hälsooch sjukvårdslag är en ramlag. Regering och riksdag har också ett ansvar i att följa att hälsooch sjukvårdens utveckling står i samklang med de intentioner som riksdagen har gett uttryck för i lagstiftningen. Jag menar därför att regeringen måste redovisa en uppföljning av utvecklingen kontinuerligt för riksdagen. Den proposition som vi skall behandla i dag redovisar i stort dagsläget för hälsooch sjukvården och ger utvecklingslinjerna för hälsooch sjukvården i framtiden. Jag vill i det följande kommentera vissa av de riktlinjer för hälsooch sjukvårdspolitiken som regeringen har lagt fast i propositionen. Den första riktlinjen lyfter fram behovet av en samlad folkhälsopolitik. Folkhälsopolitiken måste i första hand inriktas mot att reducera och när så är möjligt eliminera olika hälsorisker. Hälsoriskerna i dagens samhälle finns i den vardagsverklighet som präglar våra liv, t.ex. i arbets-, boendeoch trafikmiljön, i arbetslöshet och i hot om arbetslöshet. De är också förknippade med missbruk av alkohol och narkotika, konsumtion av tobak samt ur hälsosynpunkt olämpliga kostvanor. Många psykiska och somatiska sjukdomar är vidare förknippade med personliga kriser och påfrestningar i våra relationer till medmänniskor. Speciell uppmärksamhet ägnas de grupper i samhället som är utsatta för de största hälsoriskerna. Dessa riskgrupper återfinns oftare bland arbetare och lägre tjänstemän, bland invandrare, långvarigt arbetslösa, ensamboende och frånskilda män samt bland barn i familjer med låg inkomst samt sociala och psykiska problem. Grunden för folkhälsoarbetet är den allmänna solidariska välfärdsoch socialpolitiken. Det konkreta förebyggande arbetet bör inriktas på att motverka specifika hälsorisker och stödja hälsofrämjande verksamheter. Det är ganska beklämmande att lyssna till moderaternas ljumma inställning till betydelsen av ett offensivt folkhälsoarbete. På många punkter — både i det här sammanhanget och i tidigare debatter — märker vi hur tydligt moderaterna skiljer sig ifrån det starka stöd som den solidariska välfärdsoch socialpolitiken har bland människorna i det här landet. Jag är glad över att utskottet stöder regeringens förslag om en ändring i hälsooch sjukvårdslagen med innebörd att hälsooch sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Utskottets förslag att verbalisera detta krav i en särskild paragraf, i stället för att som i propositionen lägga in det som en punkti2§, ger enligt min mening en ännu större tyngd åt detta krav på hälsooch sjukvården. Kunskapen om hälsorisker, hälsoförhållanden och vårdbehov inom olika befolkningsgrupper måste vidareutvecklas och i lättillgänglig form regelbundet redovisas i en folkhälsorapport. I ett välfärdspolitiskt perspektiv är det mycket angeläget att man i samlad och lättillgänglig form får en helhetsbild av hälsorisker, hälsoförhållanden och vårdbehov inom olika befolkningsgrupper. Vi måste bättre än i dag följa hälsoutvecklingen hos befolkningen. Statistik, epidemiologiska och andra forskningsresultat bör sammanställas så att vi får en klar bild av hur hälsorisker, sjuklighet och dödlighet är fördelade inom befolkningen och hur hälsooch sjukvårdens resurser används så att målet om en god hälsa för hela befolkningen — dvs. alla — och en vård på lika villkor verkligen uppnås. Det är mot den bakgrunden mitt förslag om en regelbunden folkhälsorapport vart tredje år skall ses. Jag anser att en sådan folkhälsorapport bör föreläggas riksdagen som ett underlag för dess hälsooch sjukvårdspolitiska ställningstaganden och den debatt vi här i riksdagen vill föra om utveckling och förändringar inom hälsooch sjukvården. Att vård på lika villkor för hela befolkningen måste säkerställas är en grundläggande princip i hälsooch sjukvårdslagen och utgör också en viktig riktlinje i propositionen. Fortfarande finns det relativt stora skillnader mellan olika befolkningsgruppers möjligheter att vid behov få god vård. De som oftare än andra har svårt att få god vård återfinns särskilt bland glesbygdsbor, invandrare, ensamstående äldre, långvarigt arbetslösa och förtidspensionärer samt inom vissa handikappgrupper. Ett centralt vårdpolitiskt mål är att förbättra dessa gruppers möjligheter att erhålla en god vård. Hälsooch sjukvården kan inte styras efter marknadsekonomiska principer. För att garantera att fördelningen av hälsooch sjukvårdens resurser sker enbart med hänsyn till behovet av vård bör denna till övervägande delen bedrivas inom den gemensamma sektorn och baseras på ett offentligt ansvar, solidarisk finansiering, närhet, tillgänglighet och valfrihet. Den enskildes behov av vård och omsorg skall alltid stå i centrum. Vården bör så långt möjligt anpassas till patientens önskemål. Särskilt viktigt är detta för de handikappade och de långtidssjuka. Möjligheterna att bo kvar hemma vid långvarig sjukdom måste ökas och livsmiljön inom långtidssjukvården förbättras. De äldres förhållanden och livsvillkor har aktualiserats inom regeringskansliet utifrån flera perspektiv. Boendet har nyligen behandlats i en proposition där också ett fortsatt utredningsarbete har aviserats som bl.a. inriktas på att förbättra boendemiljön inom långtidssjukvården. Äldreberedningen kommer, liksom demokratiberedningen, under hösten att presentera förslag och synpunkter på hur den framtida omsorgen om äldre bör vara utformad. För att ge möjlighet till en belysning av de olika frågeställningarna har regeringen för avsikt att våren 1987 lägga fram en samlad äldrepolitisk proposition, där målsättningar och statliga insatser klarläggs utifrån ett helhetsperspektiv på utvecklingen. Ingemar Eliasson sade att det var tröttsamt att höra vissa upprepningar från Evert Svensson. Jag skulle kunna replikera på detta och säga att det är ganska tröttsamt att ständigt höra folkpartister upprepa det självklara kravet på att vi som en målsättning skall ha att de som vistas inom långvården och andra institutioner skall få tillgång till ett eget rum. Det finns inga motsättningar mellan de politiska partierna i fråga om den målsättningen. Men det vill till att vi har resurser för att förverkliga den. Vi har räknat på vad det skulle kosta att förverkliga det av folkpartiet uttalade målet. Det rör sig om ca 23 miljarder kronor. Jag förstår inte hur Ingemar Eliasson kan tänka sig att förverkliga detta mål när folkpartiet samtidigt vill skära ned statsbidraget till kommunerna med ca 5 miljarder kronor. Det går inte ihop. Göte Jonsson tog upp socialförsäkringssystemet och pekade på förslagen i den moderata reservationen och i de program som moderaterna har. De vill införa socialförsäkringsavgifter som skall betalas av den enskilde i stället för av arbetsgivaren. Då skulle låginkomsttagaren obönhörligen få betala mer för sin sjukvård än vad han eller hon gör i dag. Vidare är moderaterna för att olika privata försäkringsbolag skall kunna stå för försäkringarna för den enskilde medborgaren. Vi vet genom erfarenheter från andra länder att ett sådant system innebär att det i stället för frihet för patienterna att välja vårdgivare blir vårdgivaren som får frihet att välja patienter. Då riskerar vi verkligen att få ett A och ett B-lag inom sjukvården. Göte Jonsson var också inne på att vi genom en högre ersättning borde stimulera läkarna i glesbygden. Men Göte Jonsson vet mycket väl att läkarna i glesbygden vid förra årets taxeförändringar fick en ökning med 15 96. Efter den uppgörelse som har gjorts och det beslut regeringen fattade i går kommer regeringen att föreslå att ökade resurser i förhållande till andra läkare också i år skall ges till glesbygdsläkarna. Avslutningsvis vill jag peka på vikten av att de frågor som är berörda i propositionen får utvecklas i en dialog med sjukvårdshuvudmännen. Det behövs också en förstärkt samverkan mellan olika sektorer i samhället, t.ex. boende-, miljöoch arbetsmarknadssektorerna. Inom regeringskansliet har vi genom hälsooch sjukvårdsberedningen fått ett organ för samråd mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. I syfte att stärka det förebyggande arbetet, särskilt det tvärsektoriella samarbetet, kommer vi också att tillsätta en rådgivande hälsopolitisk expertgrupp med representanter från berörda samhällssektorer. Inom denna kan fördjupat material tas fram och diskussioner föras. Det krävs gemensamma krafter för att vi skall kunna realisera de mål vi gemensamt har satt upp. Det är min förhoppning att denna proposition, sedan den godtagits av riksdagen, kan tjäna som vägledning för alla som har ett ansvar för utvecklingen av hälsooch sjukvården i samhället. Det ansvaret delas av många: landstinget, kommunerna, organisationerna, de privata vårdgivarna och åtskilliga av de statliga myndigheterna. Det är endast genom gemensamma ansträngningar med ett engagemang inom hela samhället som vi kan uppnå en fortsatt positiv hälsoutveckling för befolkningen och en fördelning av vården och omsorgen som är värdig alla människor i ett materiellt och socialt högt utvecklat samhälle som det svenska.

Herr talman! Låt mig understryka att vi inte är negativa till förebyggande hälsovård. Vi är inte ljumma i vårt förhållande till folkhälsoarbetet, statsrådet Sigurdsen. Vad vi har sagt är att vi måste ha balans mellan förebyggande och vårdande uppgifter inom hälsooch sjukvården. Vi saknar i dag att man klart slår fast sjukvårdens och vårdens roll i sammanhanget. Utskottet har ju där följt intentionerna i den moderata motionen. Jag vill utifrån just detta förhållande citera en mening på s. 14 i betänkandet: ”Uttrycket "inriktas mot” är enligt utskottets mening alltför onyanserat och kan uppfattas som en överbetoning av den förebyggande verksamheten Utskottet ändrade på begreppet ”inriktas mot”, och utskottet ändrade på lagen med just den motiveringen. Från moderat sida menar vi att hela propositionen är uppbyggd kring denna överbetoning — hela inriktningen är uppbyggd kring en överbetoning av den förebyggande verksamheten till förfång för vården. Det innebär en risk för att vårdsidan undanskyms i detta sammanhang. Det är detta vi har kritiserat. Vi kritiserar inte solidariteten inom socialtjänsten, Gertrud Sigurdsen. Såvitt jag vet rådde det ganska bred enighet, då vi antog den nya socialtjänstlagen. Jag tycker att vi skall föra debatten på en saklig nivå och utifrån de faktiska uppfattningar som föreligger. Beträffande socialförsäkringsavgiften och den enskilde fick jag inget svar på min fråga om lögnen från socialdemokraternas sida. Jag beklagar det, och jag skall ge Gertrud Sigurdsen ytterligare en chans att svara. Det moderata förslaget innebär att den enskilde i stället för att betala den delen av landstingsskatten som skall gå över i socialförsäkringssystemet får erlägga samma belopp i socialförsäkringsavgift — alltså inte hela landstingsskatten men en del av den. Detta innebär inte, som Gertrud Sigurdsen försökte göra gällande, att den enskilde löntagaren får betala en högre avgift än han gör i dag. Vi har ju ett proportionellt skattesystem när det gäller landstingsskatten. På det sättet innebär det ingen förändring för den enskilde ur kostnadssynpunkt. Sedan sade Gertrud Sigurdsen att vårt förslag kommer att innebära att det blir vårdgivaren som väljer patient. Jag tycker att det är mycket allvarligt när ansvarig politisk ledning i regeringen så underkänner svenska patienter att man hävdar att om vi ger patienterna valfrihet i vården är detta detsamma som att låta vårdgivaren välja patient. Vårt förslag innebär ju i stället att det är patienten som väljer vårdgivare.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen säger att enigheten nu är total om att varje patient inom långvården skall ha rätt till eget rum. Uttalandet i utskottsbetänkandet bekräftar denna enighet, och jag har uttryckt min glädje över att nu alla partier menar att planeringen skall utgå ifrån att detta skall förverkligas i framtiden. Statsrådet tycker att det är tröttsamt att höra på detta. För egen del blir jag uppiggad av denna enighet, för jag tror att enighet är nödvändig för att denna målsättning skall kunna förverkligas. Så många sådana här uttalanden har ju stannat vid ord. Jag hoppas att detta inte skall vara ett sådant uttalande utan att det kan förverkligas inom en tioé rsperiod. Knappt har statsrådet uttalat självklarheten att vi är ense i den här frågan så går hon i polemik och menar att det blir alldeles för dyrt. Det skulle kosta 23 miljarder kronor. Jag tror inte ett ögonblick på den siffran. Statsrådet gör heller ingen analys som skulle kunna visa att den är riktig. Spri har tvärtom visat att vård på de äldres egna villkor blir billigare än den institutionaliserade vård som vi i dag har för mycket av. Det avgörande är emellertid om vi är ense om att detta mål skall ställas upp för planeringen — eller ser statsrådet sådana hinder som gör att det inte skulle vara möjligt att låta planeringen gå i denna riktning? Jag vill kvittera talet om tröttsamhet och irritation med att tacka för löftet att riksdagen 1987 skall få en samlad proposition där alla de frågor som rör äldres vård och omsorg tas upp. Jag har efterlyst en sådan tidigare. Nu skall vi inte klaga för att den inte redan har kommit utan se fram emot resultatet av det arbete som nu pågår och emot att riksdagen får möjlighet att 1987 diskutera alla dessa frågor i ett sammanhang. Jag hoppas att statsrådet då, om det fortfarande är hennes ansvarsområde, har funnit en möjlighet att också konkret förverkliga de mål som hon nu i ord säger sig stå bakom.

Herr talman! Vpk har två sakinvändningar mot HS 90 och mot propositionen. Den första gäller huruvida man skall utvärdera en gammal verksamhet innan man fastlägger riktlinjer för att fortsätta på det gamla sättet. Jag tycker att detta är ett mycket måttligt krav. Såvitt jag vet förekommer det inom andra områden i samhället. Jag kan göra en jämförelse med arbetsmarknadspolitiken, som jag tror mig känna till någorlunda. Där gör man en utvärdering om man tidigare har bestämt sig för en omstrukturering. Det kan gälla en inriktning på beredskapsarbeten, ungdomsarbeten osv. Om man sedan bestämmer sig för att fortsätta på den inslagna vägen, går man givetvis tillbaka och ser om det blev några beredskapsarbeten eller ungdomsarbeten, innan man beslutar sig för att fortsätta med samma åtgärder. På samma sätt menar vi att man skulle göra inom sjukvården. Om vi nu fastlägger riktlinjer för en omstrukturering från sluten vård till öppenvård, måste vi först gå tillbaka och se om de gamla besluten, som var ungefär likadana, verkligen gav någon effekt, om vi uppnådde det vi trodde och det vi ville uppnå. Vi bör också göra en utvärdering av om primärvården verkligen ger de hälsoeffekter som vi väntar att den skall ge och i så fall vilket tidsperspektiv vi har att röra oss med. Det finns de som säger att primärvårdens effekter i första hand kommer att bli att vi är så mycket äldre när vi läggs in på den slutna vården. Men vi har inga sådana undersökningar, och det är det vi efterlyser. Vi efterlyser också konkreta mål för hälsooch sjukvårdspolitiken, ungefär på samma sätt som man har fastställt målet för alkoholpolitiken — man förväntar sig en 25-procentig minskning. Vi tycker att det är bra med sådana mål som är mätbara. På samma sätt vill vi ha ett mätbart mål för den övergripande hälsooch sjukvårdspolitiken. Vi tycker nämligen att vi redan nu har alldeles tillräckligt med honnörsord inom sjukvården, vilka det inte går att mäta. Till sist en fråga: Vilket år kan vi vänta den första folkhälsorapporten? En sådan folkhälsorapport kräver, såvitt jag förstår, att det finns en fullgod statistik även inom primärvården, dvs. en medicinsk statistik kopplad till sociala bakgrundsdata.

Herr talman! Göte Jonsson säger att moderaterna inte är vare sig negativa till eller ljumma inför folkhälsoarbetet. Men de säger ändå klart och tydligt att de tycker att regeringen i propositionen redovisar en kraftigt överdriven tilltro till vad folkhälsopolitik och en starkt utbyggd primärvård kan åstadkomma. Jag vill inte precis påstå att moderaterna är de som går i bräschen för ett ökat folkhälsoarbete. Det är nödvändigt att vi har en stark inriktning på det arbetet. Göte Jonsson riktar beskyllningar mot mig när jag tolkar innehållet i de moderata förslagen i fråga om att ändra sjukvårdsersättningen. Jag har läst moderata handlingsprogam, referat av moderata diskussioner vid partistämmor och i andra sammanhang samt underlag för moderaternas politik. Det framgår mycket klart att moderaterna vill åstadkomma en systemförändring på olika områden i samhället. Jag har också noterat att ni moderater börjar tona ned denna debatt — den märks inte lika mycket nu som när ni hade er partistämma. Ni upplever nämligen att människor är oroliga inför det som moderaterna står för. Men det är realiteter — ni kan inte komma ifrån vad som står i era program och i de motioner som ni har väckt i riksdagen. Det är ett annat samhälle som ni ser framför er. När det gäller socialförsäkringen vill jag påpeka för Göte Jonsson att 15 96 av pengarna till försäkringen kommer från statsbudgeten, som har en progressiv skatt. Om den enskilde skall betala avgifterna, blir det en högre kostnad för låginkomsttagarna. Om Ingemar Eliasson blir uppiggad av att med en papegojas envishet tala om det egna rummet, skall han naturligtvis använda sig av den metoden för att bli uppiggad. Det finns emellertid inga motståndare till detta förslag. Det har t.o.m. den obundet liberala Dagens Nyheter konstaterat. Varför tjatar folkpartiet om någonting som alla står bakom, som måste vara en målsättning? Det är alltså fråga om i vilken takt vi kan klara det, därför att det kostar ganska mycket. De 23 miljarder som jag har angivit är en framräkning som vi har försökt göra på socialdepartementet. Det är kanske fråga om mera pengar — vi har kommit fram till att denna summa är i underkant. Ingemar Eliasson kan inte förneka att folkpartiet i sina ekonomisk-politiska motioner till riksdagen föreslår att mellan 4 och 5 miljarder kronor skall dras bort från statsbidragen till kommunerna. Det måste alltså minska deras möjligheter att uppnå det mål som Ingemar Eliasson vill, förmodar jag, mycket snart skall uppnås. Man måste ge förutsättningar för kommunerna och landstingen att uppnå de mål som vi är överens om. I fråga om utvärderingen vill jag bara säga till Margé Ingvardsson, att i Dagmarpropositionen ingår ett beslut om en uppföljning av förebyggande insatser, primärvårdens utbyggnad och psykiatrins omstrukturering. Detta sker under en treårsperiod. Den första rapporten om det förebyggande arbetet kommer hösten 1985. : På den fråga som Margö Ingvardsson slutligen ställde, om vilket år vi kan räkna med en folkhälsorapport, törs jag inte ge något definitivt svar. Jag Nr 165 skulle emellertid kunna tänka mig att den första rapporten kommer 1988.

J Herr talman! Statsrådet säger att det står i vår motion att vi tror att man 7 ON hör a AR S a ca Utvecklingslinjer kraftigt överdriver tilltron till förebyggande åtgärder. Det är ju detta vi säger: förhälsooch sjuk att man kraftigt överbetonar effekterna och att det innebär att svenska folket Vården J inte får den kvalificerade sjukvård som vi vill ge svenska folket. Beträffande sjukförsäkringen säger nu statsrådet att jag tolkar de moderata förslagen på det här sättet.

Jag har här det senaste moderata partiprogrammet, och där framgår klart vilken politik vi vill eftersträva. Det stämmer inte alls med den bild som finns i socialdemokraternas material när det gäller att försöka bemöta oss. Jag beklagar att statsrådet inte här har velat föra en seriös debatt om detta. Jag tror nämligen att svenska folket inte vill ha den form av politisk pajkastning som har förekommit. När det gällde en tidigare publikation sade Aftonbladet: Slopa och stoppa eländet! Jag skulle vilja vädja till statsrådet Sigurdsen att stoppa även detta elände, för vi tjänar inte på att föra en sådan politisk debatt. Beträffande de enskildas andel i försäkringsavgiften säger statsrådet att redan nu betalas 15 90 via skatten. Jag konstaterar att vi inte har föreslagit att man skall utöka den delen. Vad vi har sagt är att i stället för att den enskilde betalar allt i landstingsskatt skall en viss del gå över sjukförsäkringssystemet. Och hurdant sjukförsäkringssystem vi vill ha har vi också slagit fast. Vi har sagt att vi skall ha ett allmänt sjukförsäkringssystem som innebär att alla får samma möjligheter. Socialdemokraterna säger att de vill ha en god hälsooch sjukvård på lika villkor för hela folket. Vi säger att vi vill ha en god hälsooch sjukvård på lika och bättre villkor för hela folket. Vi är beredda att arbeta vidare på att förbättra det svenska sjukvårdsoch trygghetssystemet. Det är det som är skillnaden.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen tycker att vi tjatar om rätten till eget rum, och jag kan förstå att det kan kännas som ideliga nålstick. Det är inte det vi är ute efter, utan vi vill driva på en angelägen förbättring för de äldre. Jag tror inte att det hade blivit enhälliga uttalanden här i kammaren i dag och tidigare, i Landstingsförbundets kongress nästa vecka, och på andra håll, 27 utan detta tjat. Ibland är det en nödvändig politisk metod för att driva på en sak. Och Gertrud Sigurdsen vet ju att det förhåller sig på det viset. Jag är glad för att den här enigheten nu föreligger, och jag hoppas att den också skall föreligga när det handlar om att förverkliga det hela i landsting och kommuner. Men man blir litet betänksam när Gertrud Sigurdsen ständigt drar upp hinder och svårigheter för att förverkliga det här målet. Det förtar litet grand av glädjen med den politiska enigheten. Finansieringen av de investeringar som kan behövas kan naturligtvis, som i alla andra avseenden, bli ett bekymmer, men som statsrådet vet har folkpartiet här i riksdagen lagt fram ett budgetförslag som är ungefär 5 miljarder starkare än regeringens eget, men där det ändå finns ökade anslag just för investeringar till de äldres boende. Det handlar som så ofta om vilka prioriteringar man gör. Inom socialdemokratin har ni satt en förbättrad delpension högst på listan. Jag kan ha respekt för den prioriteringen, men vi gör en annan prioritering i valet mellan olika sociala reformer. Vi tycker att långvården bör förmänskligas. Vi tycker att de äldres rätt till eget rum, om de finns på institution, och förbättrad möjlighet att stanna kvar i sin egen bostad och där få den sjukvård och omsorg de behöver, måste prioriteras högre. Jag skulle tycka att det vore mycket stimulerande och trevligt, om den här debatten slutade med att fru Sigurdsen försäkrade oss att regeringen och socialdemokratin menade allvar med att ställa sig bakom uttalandet om rätten till eget rum och inte bara kom med ständiga invändningar och svårigheter.
Herr talman! Vi väntar verkligen med intresse på rapporterna om utvärdering av primärvården. Det skall bli mycket intressant att se om de kan mäta några hälsopolitiska effekter eller om de, som tidigare, bara blir ett bevis på att man avlastar sjukhusens akutmottagningar. När vi efterlyser en utvärdering av det arbete som skett hittills, menar vi också att man inom sjukvården måste försöka att på något sätt mäta vinsten av samhällsförändringar ställd mot individsatsningar inom sjukvården. Vi menar också att man måste se på vad som styr sjukvården — om det är de planer vi politiker gör upp eller om det är annat som styr utvecklingen inom sjukvården; exempelvis forskningens roll. Den är inte ointressant, mot bakgrund av att man uttalar sig välvilligt för en förändrad forskning med inriktning mot samhällsmedicin men inte ger den här forskningen några nya resurser och inte heller föreslår en omfördelning. Det finns alltså en risk för att vi får samma gamla sjukvård som vi har haft tidigare och inte uppnår den önskade förändringen. Men förhoppningsvis kanske vi kan komma överens om detta inom nästa HS-utredning — det blir så vitt jag förstår HS 2000. Sjukvårdsministern gav beskedet att vi förmodligen kan vänta den första folkhälsorapporten 1988. Menar sjukvårdsministern därmed att man fram till det årtalet också har de register i primärvården som det talas om i propositionen? Det saknas i dag en sådan statistikföring i den öppna sjukvården, och en sådan är helt nödvändig för att man skall kunna får en riktig statistik att bygga folkhälsorapporter på.

Herr talman! Jag är glad över att så stor majoritet av ledamöterna i utskottet står bakom det som regeringen tar upp i propositionen när det gäller nödvändigheten av att ha ett offensivt folkhälsoarbete. Det är ju bara moderaterna som här är tvivlande och talar om den överdrivna tilltron till detta. Men det är ju inte så, att detta skall hindra insatser på andra områden inom hälsooch sjukvården. Det pågår sedan lång tid tillbaka en utbyggnad av primärvården, långtidsvården och psykiatrin, och vi arbetar för att skapa öppnare vårdformer inom psykiatrin och bättre hemsjukvård. Detta ger ökade möjligheter att ta hand om patienter dels i öppenvården, dels i mer hemlika vårdformer. Jag tycker det är bra med en sådan inriktning och stöder den fullt. Jag tycker att det behöver fortsätta. Men det innebär ju inte att exempelvis den specialiserade vårdens roll kommer att minska, tvärtom. Jag anser det angeläget med en väl fungerande sådan vård både på länsplanet och på regionnivån. Det är också viktigt att det även i fortsättningen ges möjligheter att genom forskning och utveckling tillföra sjukvården förbättrade metoder för diagnostik och för behandling. Det är också det som framhålls i propositionen. Jag sade till Göte Jonsson att jag har läst de moderata programmen. Här säger Göte Jonsson att ”de klart visar på den politik som vi vill genomföra”. Men det är ju det som så klart framgår av era program: att det är ett annat samhälle, ett annat system som ni vill genomföra. Jag har respekt för att ni har den synen. Men jag tror inte att ni har svenska folket med er när ni vill förändra inriktningen. Jag tycker det är rimligt att vi får föra en seriös debatt här — Göte Jonsson efterlyser ju en seriös debatt. Jag för en seriös debatt här, när jag säger att jag vet vad moderaterna står för. Göte Jonsson utvecklar vidare den syn moderaterna har och den inriktning de vill ha på den allmänna sjukförsäkringen. Vi vet också att moderaterna vill sänka sjukersättningen till människorna i vårt land — om jag minns rätt är det 60 70 sänkning för de tio första dagarna. Vi har era förslag på bordet. Svenska folket vet vad det är för politik som moderaterna står för. I det val som vi har i höst får människorna ta ställning: Är det ett samhälle av moderaternas modell man vill ha eller är det ett välfärdssamhälle av den modell som arbetarrörelsen gått i spetsen för och som stora grupper av det svenska samhället också i andra organisationer och på andra grunder så klart ställer sig bakom? Beträffande de ekonomiska frågorna, vare sig det gäller 20, 23 eller 30 miljarder, beklagar Ingemar Eliasson när ”statsrådet tar upp de här hindren”. Ingemar Eliasson tycker inte det är så väsentligt att vi kan betala de reformer som vi föreslår. Ingen gammal människa är betjänt av några folkpartistiska luftslott, där var och en får ett eget rum. Vi måste betala de reformer som vi föreslår, och det är vi beredda att göra. Men det krävs tid och ökade ekonomiska möjligheter för kommuner och landsting för att kunna genomföra dessa reformer. Ingemar Eliasson blev tidigare uppiggad av att tala om det egna rummet. Det tycker jag han skall fortsätta med. Han skulle känna sig stimulerad om statsrådet här förde en debatt om de här frågorna, om man tog ställning för det enskilda rummet. Jag deltar gärna i den stimulansen till Ingemar Eliasson, men för mig är det väsentligt att vi för en realistisk debatt.

Herr talman! Hälsooch sjukvårdslagen och den utredning som föregick lagen fastslog i stor politisk enighet de enskilda landstingens ansvar för hälsooch sjukvården. Hälsooch sjukvårdslagen slår också fast rätten till vård på lika villkor för hela befolkningen. Lagen utgår från patientens rätt att själv bestämma och kunna välja mellan alternativa vårdformer. Respekten för patienten präglar hela lagen. Det kan dock konstateras att det är långt kvar innan vi har ett rättvist fördelat vårdutbud i hela landet. Att vid sjukdom ha goda möjligheter till en bra hälsooch sjukvård är naturligtvis viktigt för alla människor. Ansvaret för planeringen av det totala vårdutbudet åligger enligt hälsooch sjukvårdslagen landstingen. I flera landsting har man också inrättat primärvårdsnämnder. Man menar att många fördelar vinnes på detta sätt. Man får t.ex. ett ökat lokalt inflytande och en lokal förankring i verksamheten. Verksamheten blir också bättre lokalt anpassad. Avstånden blir kortare mellan allmänhet och politiskt vårdansvariga. Sysselsättningstillfällen sprids över hela länet, och vården kommer nära människorna. Vad gäller länssjukvården är det angeläget att på samma sätt som ett enigt landstingsförbund betona vaktslåendet om de små sjukhusen. Till hälsooch sjukvården utgår ca 11 miljarder kronor av statliga medel. Riksdagsbeslutet om en rättvisare fördelning av statens bidrag till hälsooch sjukvård är ett uttryck för att sjukvårdens kostnader inte kan tillåtas stiga okontrollerat. Med ett sådant rättvisekrav vad gäller fördelningen av statliga sjukvårdsresurser för ögonen, grundat på en känsla av solidaritet mellan människor i vårt land, framstår landets uppdelning i landsting som mycket ändamålsenlig. Landstingen fungerar som en form för transferering av de tillgängliga resurser som sjukvården i landet har efter demokratiskt fattade beslut. Detta system ger förutsättningar för en rimlig fördelning av sjukvårdsresurserna över landet. Förebyggande verksamheter har lång tradition i svensk sjukvård. Tyngdpunkten i vårdorganisationen skall utgå från de förebyggande insatserna. Den medicinska verksamheten utvecklas kontinuerligt så att orsaker till ohälsa kartläggs och så att behandlingsmetoder för att bota och lindra uppkomna sjukdomar förbättras. En kartläggning av olika hälsorisker ger kunskaper som naturligt leder fram till en behovsplanerad hälsooch sjukvårdsverksamhet. Det förebyggande arbetet är en uppgift inte enbart för sjukvården utan också för folkrörelser och studieförbund, som har goda möjligheter att medverka till attitydförändringar hos stora grupper av befolkningen. Uppfattningen att man hellre skall förekomma än förekommas och att man skall förebygga och uppbygga har blivit inte bara en inställning utan en attityd, en livsstil och en folkrörelse. Stora grupper av människor inser sambandet mellan en sundare livsstil, goda kostvanor och ett friskare liv. Det är naturligt att bruket av tobak och alkohol börjar ifrågasättas på ett nytt sätt, utifrån ett nytt perspektiv. Motiveringen för att inskränka på eller helt och hållet avstå från bruket av tobak och alkohol har fått en mer biologiskhygienisk karaktär jämfört med den tidigare tonvikten på moraliska övertoner. De sociala aspekterna på spritmissbruk är naturligtvis fortfarande mycket starka. Ibland ges det uppgifter i pressen på antalet människor som direkt eller indirekt drabbas av det socialt onda som alkoholmissbruk ofta ger upphov till. Det torde inte förfela sin verkan. Det tal som nämns, kanske 500 000 människor, döljer så många problem, så mycken plåga för familjer, sorg och oro för barn, så många brustna äktenskap och så stora sociala konsekvenser för så många inblandade att redan den kalla siffran på drabbade borde drabba många som en mur rakt över vägen. Därför är det glädjande att den insikten tycks bli alltmer allmän att man inom vissa gränser kan påverka sitt eget fysiska välbefinnande genom sina levnadsvanor i nuet. Det är ett friskhetstecken att människor tar egna initiativ, tar sin framtid i egna händer, blir medvetna om sambandet mellan vad man äter, vad man är och vad man blir. Att människor har blivit medvetna om möjligheterna att påverka sin hälsa måste vara ett förhållande som förhoppningsvis kan bidra till att sänka sjukvårdskostnaderna. En kvalificerad sjukvård och en kraftfull satsning på förebyggande insatser går hand i hand. Också på det här området är det viktigt med forskning, och det har vi påpekat i vår motion. I dag finansieras forskningsprojekt i huvudsak via medicinska forskningsrådet och delegationen för social forskning. Tyvärr hamnar ofta olika forskningsprojekt när det gäller förebyggande hälsovård mitt emellan dessa forskningsråds kompetensområden. Till saken hör också att forskningen om förebyggande hälsovård ofta ställer krav på finansiering av projekt som löper över många år — kanske fem-tio år — medan dagens forskningsråd bara finansierar projekt som löper under kort tid. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att skapa särskilda finansieringsformer för forskningsprojekt med inriktning på förebyggande hälsovård och primärvård. Centerns inställning till Dagmaröverenskommelsen dikterades av en stark önskan att tillgodose både storstädernas och landsbygdens och glesbygdens behov av sjukvård. Det är inte svårt att peka ut områden i vårt land där sjukvården, bl.a. på grund av läkarbrist, är och länge har varit under all kritik. Med kännedom om läget på många håll, där människor inte bara får resa långt för att träffa läkare utan också ständigt möter nya sådana — om nu inte läkartjänsten är vakant — ter det sig i sådan situation groteskt att spela ut storstädernas cityakuter mot glesbygden. Vi anser att en sådan konfrontationsbild är på gränsen till verklighetsförfalskning. Vi vill ha både-och: läkare och sjukvård både i storstäderna och i glesbygd och i alla orter där emellan i en fallande skala. Vi vill också ha både privat och offentlig sjukvård. Vi anser att de kompletterar varandra och därför är nödvändiga. Blandningsförhållanden kan alltid diskuteras, om man bara pragmatiskt ser till utfallet av effektiv sjukvård. Det förutsätter naturligtvis att man har möjlighet att ändra på blandningsförhållandena mellan offentligt och privat och att man har överblick över ekonomin. Dagmar ger oss dessa två förutsättningar, att överblicka ekonomin och att experimentera med blandningsförhållandena. Dagmar är inte tänkt som ett medel att t.ex. utestänga den privata delen, och naturligtvis inte heller den offentliga. Däremot är reformen ett medel att experimentellt söka sig fram till de bästa samarbetsformerna, något som vi också påpekar i vår motion. Det är en laborativ uppgift, men den förutsätter naturligtvis en ideologisk förutsättningslöshet. Den som från början är bunden vid uppfattningen att sjukvården skall vara enbart offentlig — punkt slut — har naturligtvis ingen chans att komma fram till bra resultat. Då förvanskar man tanken bakom Dagmar. Om man tt.ex. somi Malmö sitter med Sveriges högsta kostnader för sjukvården och ändå alltför ensidigt satsat på det offentliga i sjukvården, är Dagmar inte ett medel för att skapa bästa möjliga sjukvård inom givna ramar, utan man är då ute efter att skapa en ideologiskt inriktad sjukvård som är bäst av andra skäl än att den är effektiv, billig och bra, som är bäst oberoende av om den är ineffektiv och dyr.

För oss i centern är Dagmarreformen inte ett ideologiskt bygge på annat sätt än att den bygger på solidaritet. I övrigt är allt omprövningsbart, öppet och möjligt för experiment. Därför skall man naturligtvis utvärdera resultatet efter en tid. Här kan man, om man så skulle vilja, både bygga om och bygga till. Tlandsting där icke-socialistisk majoritet råder har Dagmar befunnits vara ett utmärkt redskap för att skapa en ekonomiskt överblickbar, någorlunda rättvist fördelad sjukvård som producerats i effektiv symbios mellan privat och offentligt, kompletterande varandra men också konkurrerande med varandra. Det fungerar bra också i en hel del socialdemokratiskt styrda landsting, men tyvärr finns det skönhetsfläckar, som jag nämnde. Herr talman! I en motion som behandlas i detta betänkande framhåller Gunnel Jonäng vikten av att specialistkompetens i gynekologi finns inom primärvården. Utskottet understryker att de kvinnor som så önskar bör ha möjlighet att konsultera en gynekolog utan att först behöva gå till en allmänläkare. Rosa Östh och Gunnar Elm har i ett särskilt yttrande påpekat att eftersom de här möjligheterna varierar från landsting till landsting bör vikten av att det på alla håll finns specialistkompetens inom sjukvården understrykas — särskilt att det finns sådan kompetens när det gäller kvinnor som vill anlita gynekolog. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Redan vid remitteringen till socialutskottet av regeringens proposition 1984 85:3141, 3142 och 3143 liksom i den moderata kommittémotionen 3152. De tre förstnämnda motionerna har ännu ej efter mer än sju veckor utkommit i tryck, när vi nu skall gå till beslut i frågan, och det är väl lönlöst att här närmare redogöra för dem. Riksdagen har ju sedan åtskilliga år visat att den inte intresserar sig särskilt mycket för hälsooch sjukvården i riket. Man har successivt lyft över alltmer på andra huvudmän, och det är numera Landstingsförbundet som styr sjukvården i landet. Men genom manövrerna kring generaldirektörsposten i socialstyrelsen har även regeringen i handling, på ett utmanande om än inte helt oväntat sätt, i detta liksom i så många andra hänseenden demonstrerat sitt förakt för sakkunskap inom viktiga samhällsområden. Kravet i min motion 3142 om återskapande av en medicinalstyrelse som med kraft och sakkunskap — och medborgerligt förtroende — skulle kunna leda utvecklingen inom hälsooch sjukvårdsområdet har genom det inträffade fått en ytterligare förstärkt aktualitet. Jag vill därför först och främst yrka bifall till reservation 11 i socialutskottets betänkande nr 28 som banar väg för ett återställande av respekten för sjukvårdens ledning i landet. Till detta vill jag också knyta ett par reflexioner. Men jag borde kanske först läsa upp något litet av vad jag skrev i den här motionen som man således ännu inte har fått tillgång till: ”Låt mig fastslå att god hälsa visserligen ger personlig tillfredsställelse, ökar levnadens behag och minskar mängden obehag och lidande samt ovälkomna avbrott i arbetslivet, men icke nödvändigtvis försämrar personlighetsutvecklingen, ”självförverkligandet” eller framgången i livet. En tillbakablick på framstående personligheter: politiker, författare och konstnärer ur gången tid och nutiden kan ge mängder av exempel på hur i många fall medfödda eller förvärvade svagheter i stället varit en drivkraft för vederbörande att på andra områden i stället nå mästerskap. Nationer kan inte enbart utgöras av joggare. God hälsa bygger mestadels på följande förutsättningar: 3. bra normer och levnadsregler, 5. bra familjeliv och 6. ett arbete som passar ens förutsättningar och ”läggning”. Detta vet i grunden alla människor. Svag eller dålig ”karaktär', dåliga vanor, dåliga kamrater, ett trassligt familjeliv och svårigheter att finna — eller att finna sig i — ett arbete, som passar ens förutsättningar, kan i längden föröda även en från början god hälsa. Motsatt, kan gynnsamma faktorer i dessa hänseenden ge även den som på ett eller annat sätt föds med, eller drabbas av, handikapp eller kronisk sjukdom en hygglig, innehållsrik eller t.o.m. spännande tillvaro. Att underlätta detta senare är endast delvis en medicinsk uppgift, men väl så mycket en uppgift för uppfostrare, författare, skådespelare, religionsförkunnare, idealister, rättsvårdare och vanliga medborgare, däribland s.k. politiker. Det är däremot ingenting som en canceröst växande skara av utredare, expertgrupper och delegationer visat sig kunna göra något praktiskt användbart åt utöver generella anvisningar som så snart de blir alltför specifika mestadels också blir omstridda. Däremot slår sjukdom och död ofta blint. Mot möjligheten att drabbas kan man endast i ekonomisk mening försäkra sig. Av väsentlig betydelse för återvinnandet av hälsa eller arbetsförmåga är tillräcklig kapacitet, effektivitet, kvalitet och beredskap inom akutsjukvården. Ett av ledmotiven i HS 90 och proposition 181 är nedrustning av sådan sjukvård.

Sjukvården tvingas på grund av bristande resurser ibland att visa upp en avvisande i stället för en välkomnande attityd. Det skär oss i hjärtat att det har blivit så. Störningarna av den svenska sjukvården, med dess uppenbara svårigheter att hantera kontinuiteten, inleddes med den famösa 7-kronorsreformen — nu en 50-kronorsreform — koncipierad i hemlighet i detta samma socialdepartement som nu utmärkt sig genom att jaga bort en duktig läkare, med en uppriktig vilja att komma till rätta med den svenska sjukvårdens omöjligaste arbetsuppgift, för att i stället ersätta henne med en som ingenting vet om detta verksamhetsområde. Herr talman! Med detta har jag gjort mig till talesman för dem som väntar på bårarna i korridorerna på våra sjukhus akutmottagningar. Det är inte flera glättade och påkostade vårdcentraler, öppna endast på dagtid, som vi bäst behöver utan ett effektivt omhändertagande, alla dygnets timmar, omedelbart och kompetent, av dem som har drabbats av det akuta, det svåra och det allvarliga. Det är inte fler landstingsråd och sjukvårdsadministratörer vi behöver utan bättre resurser för dem som står i akutmottagningarnas folkhav och skall ta hand om och ge en meningsfull och riktig vård åt behövande medborgare. De som gör jobbet i sjukvården bör resa på sig och skaka av den överväxt av s.k. administratörer som — utan känsla för uppgiften — håller på att förstöra den svenska sjukvård som under århundraden byggts upp av svenska läkare och svensk sjukvårdspersonal. Socialdepartementets fältrop må vara: ”Proletärer i alla länder förenen er!”. I dag är det skäl för alla dem som arbetar i svensk sjukvård att förena sig för de sjukas bästa. De kan lämpligen samlas kring den stridbare medicinprofessorn i Uppsala Harry Boström — själv sprungen ur stubbotan rot — som i dag är den svenska medicinens främste talesman för en sjukvård som värnar om de svagaste och mest utsatta: de akut sjuka och de svårt sjuka, och som är beredd att göra detta — om så behövs — på bekostnad av det triviala och det ofarliga. Herr talman! Jag vet av mångårig erfarenhet att det inte behöver finnas någon motsättning mellan god vetenskap och utvecklad teknik å ena sidan och människokännedom och psykologiskt handlag å den andra. Det är just en sammansmältning av dessa två element som är den övergripande principen i god läkarutbildning och läkarverksamhet. Jag vill därför också till sist rikta mig till de medicinska ledarna på olika poster i vårt land, av vilka många i det rådande klimatet tagit sin tillflykt till vetenskapliga elfenbenstorn: Gå ut på fältet och slåss för alla deras rätt som vet vad ni kan och innerst inne vill, men som utan er ledning känner sig rådvilla och övergivna. Tag upp den kastade handsken och driv inkompetensen på flykten! Herr talman! Med 45 års erfarenhet som läkare, ofta i sjukvårdens frontlinje, har jag inte kunnat undgå att bli beklämd vid läsningen av proposition 1984/85:181. Det är nog inte bara i socialstyrelsen som vi behöver kompetens; även i socialdepartementet skulle det behövas någon som verkligen vet vad det handlar om. Det är nu tyvärr alltför länge sedan den svenska sjukvården hade en sakkunnig och behjärtad talesman i landets regering, någon som sjukvårdspersonal av alla kategorier kunde identifiera sig med och känna samhörighet med även om det skulle betyda skärpta krav på de enskilda befattningshavarna — bara dessa krav upplevdes som relevanta och i vårdens anda och intresse. Det är förnedrande för den svenska sjukvården — som på både det vetenskapliga och det praktiska planet genom hårt och besjälat arbete tillkämpat sig en internationell tätplats — att de verksamma skall behöva arbeta på detta sätt utan att därvid kunna uppleva erkännande, samhörighet, stöd och ledarskap från en insiktsfull och behjärtad företrädare för statsmakterna.

Herr talman! Jag skall börja med att tacka för behandlingen av min motion angående kvinnosjukdomar. Utskottet har haft en välvillig och i mitt tycke bra inställning och har skrivit positivt om den. Möjligen är jag litet konfunderad över skrivningen beträffande bröstrekonstruktion, men jag tolkar utskottets skrivning så, att alla kvinnor skall ha rätt till detta, och då är mitt krav tillgodosett. Men vad jag egentligen tänkte tala om var någonting helt annat. Varje år lämnas åtminstone en motion in till riksdagen med anknytning till tobaksbruk. I år inlämnades med anledning av den här propositionen två sådana motioner. Båda är undertecknade av företrädare för samtliga partier här i riksdagen. Skälen till att vi skriver dessa motioner år efter år är inte privatmoraliska på något sätt, utan de är strikt hälsopolitiska. Bakgrunden är den, att ingen åtgärd kan så verksamt bidra till förbättrad folkhälsa, minskad sjukfrånvaro, minskat antal cancerfall, drastisk tillbakagång av hjärtoch kärlsjukdomar, lägre sjukvårdskostnader osv. som en fortsatt minskning av tobaksrökningen. Dessutom är det inte bara den som själv aktivt röker som utsätts för dessa hälsorisker, utan de drabbar också andra genom den ofrivilliga passiva rökningen. I opinionsbildningen kring tobaksfrågan råder en rad missuppfattningar och myter. Jag skall ta upp tre av dessa myter: 1. ”Rökningen minskar över hela fältet, det går åt rätt håll”, sägs det. Men sanningen är att andelen ungdomar som börjar röka i tonåren under en följd av år har gått tillbaka. Andelen rökare bland välutbildade män har gått tillbaka. Däremot ökar rökningen bland yngre kvinnor med lägre utbildning och i lägre inkomstgrupper. Det är mer än dubbelt så vanligt att sjukvårdsbiträden röker som att läkare röker. Lungcancer går om bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor, och lungcancerdödligheten kommer att öka mycket starkt under 1990-talet. 2. ”Det är sällan någon besväras av rökig miljö numera”, sägs det. Sanningen är att de allmänna råden om begränsning av tobaksrökning som utfärdats av arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen efterlevs på endast var femte arbetsplats. På hälften av landets alla arbetsplatser röks det utan hänsyn till de mer eller mindre svåra besvär icke-rökare kan utsättas för. 3. ”Det råder fanatism och ren förföljelse av rökare numera”, sägs det. Men tre av fyra rökare önskar bli kvitt sitt rökbegär och vill sluta röka. Sanningen är den att en rökares nikotinberoende är svårare att komma till rätta med än alkoholberoendet — påstår experterna. Antalet rökavvänjningskliniker och den utbildade personal på vårdcentralerna som skall möta rökares behov av hjälp och stöd är helt otillräckliga. Sanningen är också den att det dör tio gånger fler människor av tobakens skadeverkningar än genom trafikolyckor. Vi har ett trafiksäkerhetsverk, men det finns ingen kraftfull satsning för att komma till rätta med tobaksdöden. Det är mot den bakgrunden som vi från samtliga partier varje år skriver motioner i den här frågan. Det som jag säger och det som andra efter mig kommer att säga är inga speciella nyheter, utan det har sagts från talarstolen tidigare. Men det glädjande är att vi nu har ett starkt stöd både från cancerkommittén och genom HS 90-utredningen. När vi under dessa år har diskuterat tobaksbruket här i kammaren har våra förslag ofta avvisats med hänvisning till den proposition som behandlas i dag. Där skulle alla våra visioner och tankar gå i uppfyllelse, och där skulle de verkliga krafttagen mot tobaksbruket tas. Men vi som är aktiva i tobaksfrågan är inte riktigt nöjda. Vi menar att det samlade program som tobakskommittén lade fram aldrig har verkställts. Vi har tidigare krävt — och vi gör det också i dag — en officiell policy från regeringens och riksdagens sida, en målsättning i den här frågan och konkreta vägar för att nå målet. Det har vi inte kunnat finna i den hälsopolitiska propositionen och inte heller i betänkandet. Sedan vi läst propositionen har vi alltså skrivit en motion där vi tagit upp tre punkter som ingalunda utgör ett heltäckande program men som ändå är de punkter som de mest sakkunniga på området anser vara de viktigaste åtgärderna just nu. Det gäller för det första en kraftfull informationsinsats. Cancerkommittén föreslog ett femårigt informationsprogram med en satsning i pengar räknat i storleksordningen 5—10 milj.kr. per år. Vi tycker det är bra, och därför har vi tagit upp detta som ett av våra förslag. För att också finansiera det hela har vi för det andra föreslagit att medel skall tas ut i form av en hälsovårdsavgift på 2 öre per cigarettpaket. Detta är ett krav som socialstyrelsen stödjer aktivt. För det tredje menar vi att en kraftig höjning av tobaksskatten skulle vara bra i konsumtionsdämpande syfte. Dessa åtgärder skulle vara ett steg på vägen mot en förbättrad folkhälsa som sparar liv, hälsa och pengar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 3148 yrkandena 1,'2 och 3.

Herr talman! ”Får man röka här?” Det var en teckning i Sveriges största dagstidning för tio år sedan — en Stroyer-teckning som jag har klippt ut och bevarat. Teckningen visar en jättelik idrottsarena, kanske ett fotbollsstadion, med otaliga människor och så en liten person som stiger fram, tittar sig omkring och säger: ”Får man röka här?” Teckningen var full av ironi, och anledningen till teckningen var en motion i riksdagen, där en riksdagsman hade dristat sig till att begära rökförbud på offentliga platser. Då skrattade Sverige. ”Får man röka här?” Det var helt orimligt att man inte får röka var man vill. I socialutskottets betänkande 28, som vi behandlar i dag, står det att mycket tyder på att rökvanorna i en befolkning är påverkbara. Med anledning av de åtgärder som har vidtagits står det att man har noterat påvisbara effekter. Om man jämför betänkandet Minskat tobaksbruk, SOU 1981:18, med vad som har hänt sedan dess tvivlar jag på detta. Jag tror visserligen att man inte längre skrattar åt den som inte själv röker och önskar slippa stå eller sitta i rök eller vara omgiven av rök. Men det är många som har mycket svårt att begripa att det finns många människor som rent av blir sjuka av rök, t.ex. allergiker. Dessa människor tycks inte heller veta hur oerhört dyrbar rökningen är. Kan det då bli en förbättring? 1974 kom det ett brev till riksdagen med adressen Riksdagen, Stockholm, Sverige. Det var skrivet i Moskva den 25 november av en rysk journalist. Han hade läst en notis i en rysk tidning och skickade med den. Översatt lyder denna notis: Den svenska regeringen har utarbetat en plan enligt vilken Sverige under loppet av 25 år kommer att förvandlas till ett icke-rökarnas land. År 1975 upphör cigarrettförsäljningen i automater. Från 1981 börjar man att i laga ordning införa straff för försäljning av cigaretter till personer yngre än 16 år. De svenska myndigheterna hoppas att nikotin helt enkelt skall vara okänt för människor födda efter 1975. Lyckliga journalist, lyckliga Sverige och lyckliga land som kunde förverkliga detta! I min motion, 1975:1275, från vilket detta är hämtat skriver jag: ”Att bli kvitt rökningen — en utopi?” Det är det förvisso. Vi måste ändå arbeta på att få en förbättring. Man kan ta fram fruktansvärd statistik om rökningen. Man beräknar att 7 miljoner människor dör varje år, alltså ungefär lika många som bor i Sverige, och att en rökares liv förkortas med i genomsnitt sju år och att en passiv rökares liv förkortas med fyra år. Jag vill inte säga att jag helt tror på dessa siffror, men de är upprörande nog. I en cirka två år gammal artikel står det att 1 500 rökare dör i lungcancer varje år. Det borde vara möjligt att ändra på detta förhållande. Rökningen är skadlig för den som röker och för den som utsätts för röken. Rökningen är också dyr och belastar vår sjukvård, och den tar resurser från det som borde vara mer angeläget. WHO har sagt att ingenting skulle förbättra mänsklighetens hälsa mer än om rökningen vore helt okänd eller kunde försvinna. Jag vill trots detta se propositionen och betänkandet som ett steg på rätt väg. Jag skulle också önska att riksdagsmän och andra som har ansvar för Sveriges budget, Sveriges sjukvård och Sveriges hälsa med personligt föredöme kunde gå före — om de röker behöver de åtminstone inte göra det offentligt. Senast i dag när jag gick från Sergels torg till kanslihusets entré och upp till vår foajé förvånades jag över hur människor kan strö cigaretter och fimpar omkring sig — de finns överallt. De människor som bara kastar sådana orenande saker omkring sig måste ha drabbats av någon skada. Det måste väl vara möjligt att på något sätt informera om detta, eftersom dessa människors handlande måste bero på tanklöshet. Jag vill åtminstone tyda det så. Om det inte beror på tanklöshet, måste det betyda att en mängd människor har drabbats av en kronisk skada som gör att de inte kan fatta vad de ställer till med. Framför allt borde man aldrig behöva se en person i massmedia, TV eller i en offentlig samling av ansvarsmedvetna och ansvarskännande människor som röker så att barn och ungdomar ser det. Givetvis borde inte någon röka i barns närvaro i hemmet. Jag vill även instämma i det yrkande som Margareta Winberg nyss har ställt.

Herr talman! I likhet med de två tidigare talarna vill jag med några ord uttala mig för åtgärder som kan minska bruket av tobak. Vi vet att rökningen har en mycket dålig inverkan på vår hälsa och att den är skuld till en hel mängd sjukdomar. Nästan alla undersökningar som gjorts har visat att rökningen är det som man direkt kan peka på när det gäller orsakerna till cancer, och då framför allt lungcancer. Tore Nilsson och Margareta Winberg har emellertid ingående redovisat de problem som finns och de krav man bör kunna ställa, och jag skall därför inte gå närmare in på detta. Jag tycker att utskottet har trott litet för mycket på regeringen i det här sammanhanget. Utskottets skrivning går ut på att de synpunkter som vi för fram i vår motion för all del är bra, men förhoppningsvis kommer regeringen att göra någonting åt problemen. Regeringen har ju haft chansen att göra det under ett antal år, men så förfärligt mycket har man inte gjort. Jag tror inte att man bara kan vänta och hoppas på att någonting skall ske. Vi vill att riksdagen skall skynda på regeringen genom att bifalla motionen, så att vi därmed får till stånd de åtgärder som har föreslagits. Herr talman! Jag skall inte föra ett långrandigare resonemang än så om rökningens fördärvlighet, utan vill med detta bara yrka bifall till vår motion 3148.

Herr talman! De bestämmelser om förande av patientjournal som finns i dag är spridda på ett flertal författningar. Allmänna bestämmelser om hur en journal skall utformas eller förvaras finns inte. Från tidigt 1970-tal har vi moderater motionerat och interpellerat vid många tillfällen för bestämmelser om journaler som skall säkerställa god vård och integritetsskydd för patienten. Att vi nu skall fatta beslut om en lag som skall samla de grundläggande bestämmelserna om patientjournaler, om skyldigheten att föra dem och om deras utformning, innehåll och hantering är därför mycket bra, även om vissa svåra frågor rörande integritet och sekretess som är förknippade med detta inte är lösta utan föremål för utredning i dataoch offentlighetskommittén, DOK. Att lagen skall gälla all individinriktad vård av patienter inom hälsooch sjukvården, att patientjournal skall föras för varje patient och gälla för all hälsooch sjukvård, både allmän och enskild, är också bra. Likaså att patientjournallagen skall vara teknikneutral och gälla oavsett framställningens form. Ett förstahandsintresse för patienten anges i propositionen vara patientens intresse av god och säker vård. Jag vill instämma i detta. Journalen är ett arbetsinstrument i vården, men den ger också samhället möjlighet att utöva tillsyn över hälsooch sjukvården. Fel och försummelser eller missförhållanden kan också utredas och beivras. Jag vill också understryka vikten av att journaluppgifter skall kunna användas för forskning. I lagförslagets 3 § ställs krav på innehåll, utformning och hantering av journalen. Utgångspunkten är att det som antecknas skall tjäna patientens intresse av god och säker vård, samtidigt som rättsäkerhetsoch integritetsintressena tas till vara. Jag vill starkt understryka dessa krav. Att alla uppgifter i en journal utformas så, att patientens integritet respekteras och rättsäkerheten garanteras är utomordentligt viktigt. En patientjournal skall innehålla uppgift om patientens identitet. Den medicinska informationen måste kunna hänföras till rätt person. Enligt propositionen är personnumret den bästa identifikationsuppgiften. Föredragande statsrådet säger sig dock inte vara beredd att föreslå ett lagstadgat krav på personnummer i patientjournaler i avvaktan på DOK:s översyn. Utskottet säger sig benäget att se personnummer som den bästa och säkraste lösningen på detta problem. Utskottets uttalande kan inte förstås som annat än ett ställningstagande för personnummer, även om man säger sig inte ta ställning. Det finns anledning att vara mycket försiktig med användandet av personnummer som identifikationsuppgift i hälsooch sjukvården. Många människor känner också oro inför uppgivande av personnummer. Patientens trygghet och vissheten om att fullständig sekretess råder är en hörnsten för god vård. I vad gäller de centrala dataregister som skall vara grund för epidemiologiska studier och annan forskning, finns det starka skäl att använda andra uppgifter än personnummer, om det över huvud taget är nödvändigt med identifikationsuppgifter i dessa sammanhang. Det är självfallet viktigt att man inte kan förväxla patienter i patientjournaler. Hur det skall ske är det för tidigt att binda sig för innan DOK utrett frågan ytterligare. Det kan utformas på olika sätt. Jag vill därför yrka bifall till reservation 1 till betänkande 33. Jag villi detta sammanhang också understryka vikten av DOK:s arbete när det gäller de problem ur integritetssynpunkt som uppkommer vid dataregistrering av personuppgifter inom hälsooch sjukvården. Detta tas bl.a. uppi motion 2720 av Gunnar Hökmark. Människor måste känna trygghet när de lämnar känsliga uppgifter. Den snabba övergången till dataregistrering av journaler får inte medföra risker för obehörig insyn eller oro för hur uppgifterna används. I propositionen anges att patientjournal skall innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning och när anteckningen gjordes. Däremot ställs inga krav på kontrolläsning och signering. Flera motioner tar upp detta, bl.a. motion 3177 av Gunnar Biörck i Värmdö. Gunnar Biörck säger bl.a. att kontrolläsning och signering ovillkorligen måste krävas som rutin i sjukvården för patientens säkerhets skull. Bl.a. hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har i remissvar till journalutredningen sagt att det bör finnas ett generellt krav på signering av journalanteckningar om läkemedelsordinationer. Att utskottet föreslår en principiell skyldighet att signera journalanteckningar och på denna punkt enigt går emot propositionen är därför väsentligt för patienterna. Propositionen föreslår att en journalhandling skall bevaras i minst tre år efter att sista uppgiften förts in. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att vissa handlingar skall bevaras i minst tio år. Slutligt förslag har dock inte lagts. Föredragande statsråd säger att hon avser att återkomma till regeringen i fråga om nya rekommendationer till huvudmännen i vad gäller gallringen av de medicinska arkiven. Vi moderater anser att frågan om bevarandetider och gallring är av stor principiell betydelse, såväl när det gäller rättssäkerheten, t.ex. i skadeståndsoch ansvarsärenden, som när det gäller forskningens behov. Statsrådet avser att återkomma till regeringen med nya rekommendationer till huvudmännen. Vi anser dock att det är en fråga där riksdagen skall ta ställning. Det gäller inte minst undervisningssjukhusens journalarkiv. Journalerna är grundmaterial för forskning, och forskning måste anses som en statlig angelägenhet. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. I reservation 3 yrkar vi reservanter att patienten tillförsäkras en formell rätt att påkalla rättelse av sakfel i en patientjournal. Det är inte tillfredsställande att patienterna är hänvisade till den goda viljan hos journalföraren. Det räcker inte heller att patienten kan begära att journalen eller delar av den förstörs. Eftersom utgångspunkten för förslaget till journallag är att det som antecknas skall kunna tjäna patientens intresse av god och säker vård, samtidigt som rättssäkerhetsoch integritetsintressena tas till vara, bör patientens rättigheter i dessa avseenden utredas. Det är en viktig rättssäkerhetsoch integritetsfråga. Fru talman! Jag vill därför till sist yrka bifall även till reservation 3.

Fru talman! I propositionen om patientjournallag slås fast att journalen skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Det är uppgifter som skall lämnas om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgifter om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder. Det gäller väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder. Avsikten med patientjournalen är att den skall kunna användas av sjukvårdspersonalen som ett instrument för planering, genomförande och uppföljning av vården. En annan avsikt med patientjournalen är att samhället skäll kunna utöva tillsyn över hälsooch sjukvården. Patienten skall på så sätt garanteras en möjlighet att få eventuella fel och försummelser klarlagda och åtgärdade. Då är det viktigt med journalen som bevis. Det finns också ett intresse ur forskningssynpunkt av att journaler finns, inte minst när det gäller att förebygga sjukdomar och skador, vilket sker inom t.ex. den yrkesmedicinska verksamheten och inom företagshälsovården. Men det ligger också i patientens intresse att personliga uppgifter inte sprids. Att vi reserverar oss i fråga om att ha personnummer som identifikationsuppgift beror helt enkelt på att vi vet att det är så lätt att uppgifter kan läcka ut. Det är ett försök att trots allt värna om den enskildes integritet. Risken att uppgifter om enskilda kommer ut, uppgifter som inte borde lämnas ut, är alltför stor. Det måste finnas många uppgifter om enskilda människor som bara de själva borde ha rätt att känna till. Men finns det i verkligheten, kan man fråga sig, någon garanti för en sådan fredad zon? Det finns en risk att myndigheter vet mer i detalj om den enskildes tidigare liv än vederbörande själv känner till. Det inger inte den lilla människan någon känsla av trygghet, snarare tvärtom. Tanken bakom identifikation med personnummer har säkert varit god, men hur många farliga vägar finns det inte som är stensatta med de bästa föresatser? Andra uppgifter än personnummer måste kunna användas. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. I motion 3179 av Karin Israelsson föreslås att journalerna skall bevaras i minst tio år, både ur rättssäkerhetssynpunkt och för att tillgodose forskningens behov. I ett särskilt yttrande om bevarandetiden för journalhandlingar av Ingemar Eliasson, Rosa Östh och Gunnar Elm tas dessa tankar upp. Det understryks att man bör vara försiktig vid utgallringen av journalhandlingar, inte minst av de skäl som berör rättssäkerheten. Många handlingar har betydelse i skadeståndsoch ansvarsärenden. För fordringar är preskriptionstiden tio år. Ur forskningssynpunkt är det viktigt med en längre bevarandetid. Därför är det nödvändigt att man från regeringens sida ger noggranna rekommendationer till huvudmännen utifrån de synpunkter som framförs i motionerna och i det särskilda yttrandet om vilka handlingar som måste bevaras under längre tid. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Den som sitter i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har ibland att ta ställning till felaktigheter inom sjukvården, som beror på att en läkares ordinationer har varit otydligt skrivna, så att sjuksköterskan fått ett alldeles för stort ansvar när det gäller att ta reda på vad där verkligen står. Ibland är sådana ordinationer inte ens signerade, så att det i efterhand inte går att ta reda på vem som är upphovsmannen. Denna absurda situation förekommer ingalunda på alla sjukhus, men på en del. Jag är därför mycket glad att socialutskottet har tagit intryck av HSAN:s, Gunnar Biörcks i Värmdö, Björn Molins och mitt eget krav på att sådan signering alltid skall ske och noterar med tacksamhet den ståndpunkten. Däremot har utskottet gått emot ett annat krav som framförts av Björn Molin och som också har sin grund i erfarenheten av hur journaler behandlas, nämligen att patienten själv skall ha rätt att påkalla ändringar av sakfel i sin egen journal. Utskottet anser att det räcker med att lita på journalföraren, som inte heller vill ha några fel i den journal som förs. Emellertid är förhållandena inte alltid så enkla. Att patienter t.ex. uppfattar delar av journalen som kränkande och osanna förekommer ibland, att döma av vad vi får se i HSAN. Patienten bör alltså ha lagstadgad rätt att åtminstone få sådana uppgifter borttagna som patienten kan styrka är felaktiga. Detta hör ihop med den allmänt ökade respekt för patienten som ligger till grund för den nuvarande lagen om hälsooch sjukvård. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation nr 3, och för övrigt även till reservation nr 1, som understryker att dataoch offentlighetskommittén måste se mycket noga på hur personnummer används i sjukvården. Jag vill i detta sammanhang påpeka att utskottet även på ett annat ställe — denna gång utan några reservationer — tar ställning till dataoch offentlighetskommitténs uppdrag. I min motion 3178, yrkande 2, påpekar jag att datapersonal med rent teknisk kompetens ofta får tillgång till hur hemliga data som helst, när de skall serva och reparera mjukvara och hårdvara i datorerna. Denna personal har väl någon sorts formell tystnadsplikt — men ingen utbildning, inget grupptryck och ingen tradition som kan jämföras med vad som finns inom sjukvården. Detta är ett problem både i sjukvården, i näringslivet och förmodligen även på andra håll. Utskottet avfärdar min motion med att dataoch offentlighetskommittén har i uppdrag att se på denna fråga. Det finns nu inget som helst i dataoch offentlighetskommitténs direktiv som uttryckligen talar om detta. Det enda som står är på s. 19 i tilläggsdirektiven från den 13 december 1984, nämligen att kommittén ”bör vara oförhindrad att ta upp sårbarhetsfrågor i den mån de har anknytning till frågor som aktualiseras genom kommitténs arbete i övrigt”. Därvid, står det, skall dataoch offentlighetskommittén samarbeta med sårbarhetskommittén. Nu råkar det vara så, att den sistnämnda kommittén just i dessa dagar har framlagt en rapport som i någon mån går in på den av mig upptagna frågan. Jag noterar därför socialutskottets enhälliga uttalande som en fingervisning åt dataoch offentlighetskommittén att den bör betrakta det i min motion aktualiserade problemet som en del av sitt uppdrag, vilken hittills ingen visste något om. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 3 och med tillfredsställelse till utskottets hemställan i övrigt, särskilt vad det gäller frågan om signering av läkarordinationer inom sjukvården.